Herr talman! Jag skall i mitt inlägg besvara en interpellation av herr Helén om energisparande och i anslutning härtill ta upp vissa frågor om energi, ekonomi och arbetsliv, som är av stor betydelse för vårt samhälles utveckling. Vinterns oljekris visade på ett handfast sätt hur beroende vårt samhälle är av en väl fungerande försörjning med olja. Vi lärde oss att vårt sätt att använda energi berör varje människa i hennes vardagsliv, i arbete och på fritid. Uppnåendet av våra mål när det gäller våra bostäder, våra samhällen och näringslivets utformning är beroende av en stabil energiförsörjning. Ser vi utanför våra gränser blir vi medvetna om att det också finns en internationell sida, en fråga om solidaritet över gränserna. Inför de viktiga besluten om vår framtida energiförsörjning har regeringen innan besluten fattas sökt föra ut energifrågan till bred debatt. Gensvaret är djupt imponerande. Man räknar med att inemot 100 000 människor under hösten samlats i studieförbund, folkrörelser och intresseorganisationer till studier och diskussion om vår energiförsörjning Det är en viktig demokratisk aktivitet. Det är mer än så. Det är ett försök att finna nya former för debatt i frågor som är avgörande för vår framtid. Besluten i regering och riksdag gäller invecklade tekniska och ekonomiska problem. Det kan finnas en frestelse att isolera den offentliga debatten till någon delfråga som kan engagera — inte minst känslomässigt. Men det är helheten det gäller. Det kan också finnas en frestelse att hävda, att frågor som är så till den grad komplicerade måste överlämnas åt experter. Visst är deras sakkunskap nödvändig för att belysa fakta och ange alternativ. Men till följd av olika värderingar är de ofta oense. Och i grunden är det sannerligen inga frågor enbart för experter. Ytterst gäller det hur vi vill att framtidens samhälle skall formas ut. Det gäller frågan om vilken levnadsstandard och vilken sysselsättningsnivå vi skall sikta på, vilka krav vi ställer på miljö och välfärd. Det gäller vår vilja att värna nationellt oberoende, samtidigt som vi aktivt medverkar till en internationell hushållning och solidaritet. Frågor som är av denna genomgripande betydelse för enskilda människor och för hela samhället måste göras åtkomliga för var och en. Vi måste kunna föra ut de frågor som formar vår framtid till alla dem som skall välja framtid. Det är naturligt att i en intensiv debatt det stundom förekommer överdrifter och övertramp. Låt oss se på detta med tolerans. Men låt mig likväl reagera mot tendensen att utmåla tekniker och vetenskapsmän, framför allt om de intar ståndpunkter man inte gillar, som ohederliga och ansvarslösa. Det är en ofruktbar debatteknik. Vi måste kunna ta till vara deras kunskap och erfarenhet. Vi kommer i framtiden att mer än någonsin behöva skapande och socialt engagerade tekniker och vetenskapsmän. Det vi bör diskutera är hur vi bäst bör utnyttja deras sakkunskap i ett konstruktivt samhällsarbete. Jag vill än en gång slå fast att regeringen inte kommer att ta ställning till den framtida energipolitiken förrän debatten fått ha sin gång. Vi kommer inte att ta ställning förrän resultatet av höstens studieverksamhet föreligger och förrän vi tagit del av en allsidig remissbedömning av alla de utredningar som lagts fram på energiområdet. Det är av flera skäl viktigt att understryka denna öppenhet i vår ståndpunkt. Kampanjen Energi 75 har som motto: ”Lär Dig mer så kan Du påverka mer”. De tiotusentals människor som samlats för att på sin fritid studera och debattera energifrågorna gör naturligtvis inte detta för att delta i en skendebatt, där framtidsbesluten redan är fattade. De gör det för att de räknar med att bli tagna på allvar, därför att de litar till det vardagliga demokratiska sättet att påverka. Därför måste man lyssna till och vara lyhörd för deras uppfattning. Om uppfattningen skulle sprida sig att besluten redan är fattade, skulle detta undergräva upplevelsen av ansvar hos människor som tar del i studier och debatt. Då bereds utrymme för dem som vill förvandla energidebatten från ett öppet samtal i en levande demokrati till en kamp mot dolska krafter, som svurit sig samman mot folkets verkliga intressen. Och då kan man undandra sig förpliktelsen att ta ställning till vilka konkreta alternativ de stora folkgrupperna skall sätta sin lit till för att klara sin sysselsättning, sin försörjning och sin trygghet. Ty det finns ju inget ”simsalabim” som enkelt löser energifrågor åt oss. Det blir i hög grad en fråga om att väga olika risker och uppoffringar mot varandra i syfte att trygga en god samhällsutveckling. Just därför att energifrågan så djupt griper in i vår tillvaro i dag och i framtiden måste vi finna former, där så många som möjligt kan vara med och påverka besluten. Just därför är det också viktigt att understryka att alla måste ta ansvar. Jag skall i detta sammanhang begränsa mig till att ta upp vissa aspekter på detta stora problem. Den första gäller vårt starka beroende av oljeimporten. År 1950 stod oljan för ungefär 40 procent av vår energitillförsel. Nu är den uppe i 75 procent. I volym räknat har oljeimporten mellan 1950 och 1972 ungefär femdubblats. Redan i bränsleutredningens betänkande 1956 framhölls att vi ”på ett skrämmande sätt” blivit alltmer beroende av bränsleimporten. ”Det ökade beroendet av utomeuropeiska marknader, främst oljemarknaden, innebär att bränsleimporten, handelspolitiskt och beredskapsmässigt, håller på att växa oss över huvudet.” Problemets allvar skymdes länge av de låga oljepriserna. Vi drog nytta av dessa låga priser när vi på 1950 och 1960-talen byggde ut vår industri, satsade på en miljon nya bostäder, fördubblade antalet personbilar, nyttjade oljan som råvara för plaster och många produkter av stor betydelse 6 november 1974 i vår vardag. Naturligtvis förekom slöseri med denna, relativt sett, billiga 0 RN Allmänpolitisk Den tiden är nu förbi. Förra vintern undgick vi, med knapp nöd får debatt man väl säga, en arbetslöshetskris i oljekrisens spår. En av de statliga energiutredningarna har genomfört en studie som visar vilka utomordentligt allvarliga följder ett avbrott i oljetillförseln skulle få för vårt land. Men priserna har stigit drastiskt. Man kan räkna med att kostnaderna för oljeprodukter i vårt folkhushåll på ett år ökat med inemot 8 miljarder kronor, kostnader som slår direkt och totalt på vår bytesbalans. Det är ungefär lika mycket som hela vår försvarsbudget eller fyra gånger den samlade u-hjälpen. Det motsvarar 7-8 procentenheters ökning av momsen. Dessa ökade kostnader måste vi betala genom en ökad export av varor och tjänster eller genom minskad import, minskade utlandsresor Vi har klarat det gångna årets påfrestningar bättre än flertalet andra länder. Det beror på att vi hade en i grunden stark ekonomi, med ett överskott i handeln och en valutareserv som kunde fånga upp de omedelbara kostnadsökningarna. Det beror på att vår export kunde hävda sig väl på världsmarknaden och att priserna på de råvaror och produkter som vi tillverkar också har stigit kraftigt. Men vi skall därav inte förledas att tro att inte de höjda oljepriserna under de kommande åren innebär en mycket betydande påfrestning för det svenska folkhushållet. Jag tycker personligen att det är föga meningsfullt att moralisera över de länder som har tagit ut dessa ökade priser. Man har ju i alla år för dem predikat marknadshushållningens välsignelser, och nu utnyttjar de marknaden till sin fördel. De har genom denna råvara fått en politisk makt — men det är länder mot vilka politisk makt har utnyttjats av de mäktiga, så det lönar föga att moralisera. Snarare har vi att konstatera faktum. Men det står mot den här bakgrunden fullkomligt klart att en huvuduppgift för den svenska energipolitiken måste vara att söka minska de risker och påfrestningar som oljeberoendet för med sig. Detta måste ske på många olika vägar. Ett aktuellt exempel utgör de nu pågående förhandlingarna om det internationella energiprogrammet, IEP. Vi är ytterst sårbara när det gäller försörjningen av olja och raffinerade produkter. Inom OECD utarbetade man redan under 1950-talet ett program för samarbete i händelse av störningar i försörjningen. Detta samarbete fungerade under Suezkrisen 1956 och Mellersta Östern-krisen 1967, men inte under vinterns oljekris, för en del länder ville inte vara med. Nu har ett antal OECD-länder enat sig om ett nytt oljesamarbete, där kärnpunkten är en automatisk fördelning av olja i krislägen — eller snarare en automatisk mekanism för fördelning av olja i krislägen. Vi har inbjudits att vara med. Regeringen har funnit att det under vissa bestämda förutsättningar ligger i Sveriges intresse att delta. Skälen till detta är: För det första utlöses automatiskt IEP:s fördelningsmekanism i en kris och tillgänglig olja fördelas efter på förhand fastställda regler. Inget enskilt medlemsland kan avkrävas politiska eftergifter eller åtaganden för att få delta i fördelningssystemet. Det gäller inte bara råolja. Vår egen raffinaderikapacitet är för närvarande endast 40 procent. Den stiger nu till 60. I de länder som planerar ett samarbete finns de raffinaderier som ger oss två tredjedelar av bensinen och de lätta eldningsoljorna och hälften av de tunga oljorna. För det andra ger IEP de deltagande länderna ökad insyn i oljebolagens verksamhet och i den internationella oljemarknaden. Vi lärde oss i vintras vilket avbräck bristen på information innebär. För det tredje får vi möjlighet att delta i ett brett internationellt samarbete för att spara energi och för att utveckla alternativa energikällor. Där blir vi under alla förhållanden beroende av ett internationellt samarbete, och vi avgör själva på vilka områden vi vill vara med i IEP:s arbete. När det gäller förutsättningarna är det för det första viktigt för oss att energiprogrammet siktar till samarbete och inte till konfrontation med andra, utanförstående länder. Vår uppfattning är att IEP inte kan användas i aggressiva syften. Skulle förslag i den riktningen läggas fram, kan varje medlemsland förhindra att de genomförs. För det andra måste de neutrala länderna Sverige, Schweiz och Österrike vid sitt inträde göra förbehåll för sin neutralitetspolitik. Innebörden är att Sverige självt äger vidta de åtgärder som kan bli nödvändiga för att upprätthålla vår neutralitetspolitik. Skulle dessa förbehåll för de tre neutrala tas emot utan invändningar är enligt regeringens mening villkoren uppfyllda för att regeringen den 18 november för Sveriges del och med förbehåll för riksdagens godkännande skriver under avtalet om det internationella energiprogrammet. Om denna bedömning rådde enighet i utrikesnämnden, och samma ståndpunkt har regeringarna i Schweiz och Österrike intagit. Vilka vägar vi än väljer för Sveriges energiförsörjning är en sak säker: Ingen av dem ger oss bekymmerslösa och billiga energitillgångar. Alla de olika energikällor av betydelse som i dag står till förfogande innebär i något avseende utlandsberoende, problem för betalningsbalansen, påverkan på miljön och vår natur, osäkerheter och risker i olika avseenden. Det är därför nödvändigt att konstatera att det är slut med en ohämmad tillväxt i energikonsumtionen. Jag har åtskilliga gånger sagt att slit och släng-epoken är förbi. Återhållsamhet och god hushållning med energi är ett vitalt samhällsintresse, både på kort och på lång sikt. Jag har med intresse tagit del av herr Heléns interpellation, där jag finner värdefulla uttryck för behovet att spara och hushålla med energi. Jag instämmer helt i herr Heléns allmänna betoning av behovet av energisparande och hälsar med tillfredsställelse alla konkreta förslag som på ett verksamt sätt kan bidra till en stramare hushållning. Herr Helén har frågat mig: För det första: Vilka erfarenheter anser sig regeringen hittills ha fått av allmänhetens och företagens intresse för de av riksdagen beslutade stimulanserna till energibesparande åtgärder? För det andra: Är regeringen beredd överväga ett tioårsprogram för att stimulera fram tilläggsisolering och förbättrad värmeekonomi i fastighetsbeståndet? För det tredje: Är regeringen beredd att dra i gång en stor energisparkampanj? Mitt svar är följande: För det första: Genom vårriksdagens beslut i enlighet med regeringens förslag genomförs för närvarande ett energisparprogram för 250 miljoner kronor. Inom ramen för detta program utgår bidrag och lån till energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet. Bidrag ges också till sådana åtgärder i näringslivets byggnader och i landstingens och kommunernas byggnader. Bostadsdepartementet har i samarbete med berörda myndig heter informerat bl.a. fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och egna hemsägare om de möjligheter sparprogrammet innebär för dem. Intresset för dessa åtgärder har varit utomordentligt stort, speciellt inom bostadssektorn. Enligt uppgift fanns hos länsbostadsnämnderna vid slutet av augusti ärenden omfattande ca 13000 lägenheter. De nu anslagna medlen beräknas ta slut vid årsskiftet. Vi finner det ytterst angeläget att energisparande åtgärder inte hämmas av brist på medel. Regeringen har därför beslutat föreslå riksdagen att på tilläggsstat bevilja ytterligare 120 miljoner kronor i lån och bidrag till sådana åtgärder inom bostadsbeståndet. Därvid har också medel beräknats för att tillfälligt kunna anställa ytterligare personal vid länsbostadsnämnderna för att hjälpa till med energisparprogrammet. Till industriverket, som har hand om stödet till energisparande inom företagen — stödet utgår till företag med högst 200 anställda — hade den 4 november inkommit 110 ansökningar. De sökta beloppen utgjorde tillhopa ca 2,4 miljoner kronor. Antalet ansökningar ökar nu snabbt, uppger industriverket och företagarföreningarna. Inom den kommunala sektorn har hittills 75 projekt på sammanlagt 8 miljoner kronor aktualiserats. Av detta torde framgå att regeringens bedömning är att intresset är stort för dessa åtgärder och att samhället aktivt bör ge sitt stöd. För det andra: Det omfattande utredningsarbete som nu pågår på energiområdet omfattar även energisparande. När industriministern tillsatte energiprognosutredningen i början av 1972, framhöll han att hänsyn skulle tas till möjligheterna att begränsa förbrukningen och effektivisera utnyttjandet av energi. Energiprognosutredningen tar i sitt betänkande upp flera tänkbara åtgärder för att få till stånd ett rationellare energiutnyttjande. Energiprogramkommittén har föreslagit ökade resurser till ett brett upplagt forsknings-och utvecklingsarbete för att uppnå besparingar i energianvändningen. Men för att snabbt få fram en överblick av besparingsmöjligheterna inom olika samhällssektorer har regeringen i samband med remissen av energiprognosutredningen givit 25 centrala myndigheter i uppdrag att lämna en bedömning av möjligheterna att spara energi, dels under de två närmaste budgetåren, dels för tiden fram till 1985. Bedömningarna skall göras enligt två alternativ. Det ena är EPU:s lägsta alternativ och det andra innebär ännu lägre tillväxttakt . Myndigheterna skall också redovisa konsekvenserna av de olika alternativen och de konkreta åtgärder som krävs för att de skall kunna genomföras. För närvarande sker ett nära samarbete kring dessa frågor mellan myndigheterna och näringslivets organisationer, kommunoch landstingsförbunden m.fl. Resultaten från bl.a. dessa undersökningar skall bilda en väsentlig del av underlaget för riksdagens ställningstagande till energipolitiken nästa vår. De mera långsiktiga sparåtgärder som då kan aktualiseras måste sättas in planmässigt över hela fältet och avvägas mot varandra i ett sammanhang så att största möjliga besparingseffekt uppnås. Jag räknar med att olika slag av besparingsåtgärder kommer att tas upp i regeringens energipolitiska proposition. Vad det här är fråga om är att få till stånd en långsiktig planering för en effektivare energianvändning. Den till statsrådsberedningen knutna energipolitiska delegationen har tagit upp dessa frågor. Som direkt svar på Heléns andra fråga kan jag nämna att en särskild arbetsgrupp under generaldirektör Lennart Holms ledning har tillsatts för att bevaka möjligheterna att på längre sikt minska energiförbrukningen i bostäder och övriga byggnader. Eftersom dessa områden svarar för den största förbrukningen är det naturligt att sätta i gång arbetet där, men avsikten är att inom kort tillsätta liknande grupper för andra områden. Därmed tror jag det är väl sörjt för att bl.a. de förslag om bättre värmeekonomi i fastighetsbeståndet som herr Helén tagit upp blir noggrant prövade. Jag vill också erinra om att i det nu framlagda förslaget om avsättningar av en del av 1974 års företagsvinster till särskilda investeringsfonder särskild prioritet ges åt investeringar i byggnader och maskiner som innebär besparingar i industrins energiförbrukning. För det tredje: Väsentliga spareffekter kan nås också på kort sikt genom att allmänheten, företag, organisationer och offentliga organ motverkar slöseri och hushållar bättre med energin. Erfarenheterna från förra vintern visade att goda effekter går att nå redan på den vägen. Även om sparkampanjen då och de höjda energipriserna kan förmodas ha minskat marginalerna torde alltjämt betydande spareffekter vara möjliga att nå. Det är mot den bakgrunden regeringen beslutat sätta i gång en energisparkampanj. För detta begärs 6 miljoner kronor hos riksdagen på tillläggsstat. En särskild kommitté har tillsatts av industriministern för att biträda vid uppläggningen och genomförandet av kampanjen. Däri ingår representanter för samtliga riksdagspartier, företrädare för LO, TCO, Svenska arbetsgivareföreningen, Sveriges industriförbund samt Hyresgästernas riksförbund och Sveriges fastighetsägareförbund. Avsikten är att genom samverkan med folkrörelser och organisationer få en bred uppslutning kring kampanjen för att på så sätt kunna engagera vida grupper i samhället för att spara energi. Därmed har jag besvarat herr Heléns interpellation. Jag tror att man i ett långsiktigt perspektiv kan se ganska optimistiskt på möjligheten att hålla tillbaka ökningen i energiförbrukningen — det gäller kanske framför allt det område som man börjar kalla lokalkomfort - utan att därför behöva ge avkall på höga ambitioner när det gäller en socialt inriktad bostadspolitik. Men även i den industriella produktionen tyder många bedömningar på att en successiv modernisering på många håll kommer att leda till minskad energianvändning per producerad enhet. Samtidigt skall man ju komma ihåg att produktionen stiger. Det vore mot den bakgrunden enligt min mening felaktigt att påstå, att en stramare hushållning med energiförbrukningen skulle medföra mycket negativa konsekvenser för våra möjligheter till bättre levnadsvillkor och fördjupad välfärd. Framstegen kommer att till en del få ett annat socialt innehåll. Våra levnadsvanor kommer måhända att förändras. Vi får, som så många gånger förr, anpassa oss till en ny situation. Och det behöver alls inte vara av ondo. En sådan förändring i samhällsutvecklingen kan ha många positiva värden. En sådan utveckling når vi endast genom en aktiv planering från samhällets sida, där vi med olika ekonomisk-politiska åtgärder påverkar både användningssidan och tillgångssidan. Det måste vara en långsiktig planering, där vi undviker lösningar som i onödan hindrar vår handlingsfrihet i framtiden. Men det finns en avgörande förutsättning: tidsperspektivet. Alla seriösa bedömare — alltså även de som önskar ett mycket annorlunda samhälle på låg energinivå — är medvetna om att omställningar tar tid. Den amerikanska Fordstiftelsen räknar exempelvis i sitt lägre alternativ med en ökning av energiförbrukningen med närmare 2 procent under tiden fram till 1985. I samma studie räknar man med en ”bromssträcka” på 20-25 år innan man kan uppnå en i stort sett konstant energinivå. Denna nivå skulle dock ligga 25 procent högre än den nuvarande, och då utgår man från en mycket högre nivå än vår. Olika svenska beräkningar pekar i samma riktning. En plötslig nedskärning av energiförbrukningen skulle få ytterst kännbara följder för folkhushållet, för sysselsättningen och för våra levnadsvillkor. En sådan nedskärning kan bli nödvändig i ett svårt krisläge. Men flertalet människor torde vara alldeles på det klara med att den ökade tillgången på energi har varit en av de väsentliga förklaringarna till att vi kunnat lyfta oss ur det gamla fattigsamhället, avskaffa nöden och massarbetslösheten samt förbättra levnadsvillkoren för de stora folkgrupperna. De önskar sig verkligen inte tillbaka till det gamla samhället. Just de som långsiktigt önskar en stramare hushållning med energiförbrukningen borde vara särskilt angelägna om att på kort sikt undvika att energibesparing blir liktydigt med sämre sysselsättning och sämre levnadsvillkor. Man kan också uttrycka det så här: På alla håll i samhället möter vi krav på förbättringar, på ökad sysselsättning, bättre villkor för barnfamiljer och pensionärer, trygg arbetsmiljö och kortare arbetstid, rättvisa för de lågavlönade och mycket annat. Alla dessa förbättringar skall tas ur ett produktionsresultat som förutsätter en tryggad energiförsörjning. Klarar vi inte energiförsörjningen får vi skrinlägga kraven på förbättringar. Det är min övertygelse att människorna skulle reagera med stor besvikelse inför både försämringar och uteblivna förbättringar. Det understryker hur nödvändigt det är att beakta tidsperspektivet vid en omställning till en ny situation. Slutsatsen blir denna: Vi måste räkna med att vår energiförbrukning under de närmaste tio åren kommer att fortsätta att öka, om än i klart långsammare takt än hittills. För denna period måste vi trygga en säker försörjning. På längre sikt avtecknar sig andra utvecklingsalternativ och en bredare handlingsfrihet. Skall vi ha frihet att välja mellan olika sådana alternativ när tidpunkten för beslut en gång är inne, så måste vi börja planeringen redan nu. I detta utvecklingsperspektiv måste vi med nödvändighet beakta de väldiga globala resursoch fördelningsproblem som klart avtecknar sig och som nu speglas i en serie stora konferenser i Förenta nationernas regi. I går inleddes livsmedelskonferensen i Rom i skuggan av de fasansfulla perspektiv som världssvälten reser. Det är likväl bara en sida av problemet. Det torde numera vara ett erkänt faktum att det finns vissa yttre gränser för vad jorden kan tåla i form av miljöförstöring, resursförbrukning och klimatologiska förändringar. Var dessa gränser exakt går känner man inte till. Kunskapen är otillräcklig både om verkningarna av den belastning som vi utsätter biosfären för och om de nya möjligheter som den tekniska utvecklingen kan erbjuda. Men det finns ett växande medvetande om de risker som nu levande och framtida generationer kan utsättas för, om de begränsningar som trots allt måste finnas när det gäller resurser och naturtillgångar. Där växer kraven på en internationell hushållningsplan, som bygger på samverkan och en levande internationell solidaritet. I det arbetet måste vi vara med. Det kan synas vara ett stort språng att från dessa globala perspektiv gå över till vår vardagliga svenska verklighet. Men det är med dessa frågor som den svenska riksdagen först och främst arbetar. Och som alltid står de ekonomiska problemen i förgrunden. Dem kommer finansministern mer utförligt att ta upp senare i debatten. Vi kan i dag beräkna att tillväxten i ekonomin för 1974 blir omkring 4 procent. Konsumtionen har ökat med mellan 4 och 5 procent. Samtidigt har sparandet fortsatt att öka. Sysselsättningen är hög. Enligt arbetskraftsundersökningarna har mer än 80 000 fler arbete än för ett år sedan. Vi har kunnat genomföra viktiga reformer. Jag påpekade nyss att förutsättningen för att vi kunnat klara oljekrisens omedelbara påfrestningar är att vi har en i grunden stark och stabil ekonomi. I stort har år 1974 blivit ett bra år för svensk ekonomi. Bakom uppgången i vår produktion och i människornas möjligheter att förbättra sin ekonomiska standard ligger en hög aktivitet inom näringslivet och en mycket framgångsrik svensk export. Priserna på varor vi producerar har det senaste året ökat med ca 30 procent i genomsnitt. Kostnadsutvecklingen för de svenska företagen har de senaste åren varit gynnsammare än för konkurrentföretagen i andra länder. Den skicklighet och kunnighet som finns hos de anställda har självfallet bidragit till denna positiva utveckling. Det finns också mörka inslag. Vi har fortfarande en prisökning som är betydligt större än vad vi tidigare har betraktat som normalt. Den helt avgörande förklaringen till de prisstegringar vi känner av i vårt land är de starka internationella prisstegringarna. Det senaste året har våra importpriser, såsom de mäts i det s.k. importprisindex, ökat med inte mindre än 40 procent. Det finns ingen realistisk möjlighet för ett land som är så beroende av omvärlden genom en stor handel som Sverige att helt stänga ute dessa prisstegringar. Däremot har vi så långt möjligt sökt begränsa prisstegringarna. Vi har som bekant vidtagit en rad åtgärder: prisstopp på baslivsmedel, prisövervakning, insatser för att lindra prisstegringarnas verkningar för de mest utsatta grupperna i just detta syfte. Dessa åtgärder har varit framgångsrika. De är en viktig del av förklaringen till att vi vid en internationell jämförelse ligger hyggligt till när det gäller prisstegringarnas storlek. Ökningen av löntagarnas realinkomster blir i år större än på åtskilliga år. Det beror på en rad samverkande faktorer: ökningen av lönerna, borttagandet av folkpensionsavgiften, vårens stimulansåtgärder, insatser för att hålla tillbaka prisökningarna. Därtill kommer att den snabba avtalsrörelsen hade en avgörande betydelse som en stimulans för vår ekonomi. Det har därför blivit ett bra år för löntagarna. Den s.k. Hagauppgörelsen i våras har på ett betydelsefullt sätt bidragit till stabiliteten i vår ekonomi och i vår demokrati. Vi skaffade ekonomisk täckning för två mycket stora reformer: förbättringen av pensionärernas villkor och en skattesänkning som ett viktigt led i den förestående avtalsrörelsen. Det råder i dag knappast något tvivel om att Hagauppgörelsen numera nått en bred förankring även inom kretsar som till en början ställde sig avvisande. Från flera håll har nu väckts motioner om att under ytterligare ett år behålla avdragsrätten för sjukförsäkringen. Låt mig försöka reda ut begreppen i denna fråga! Till en början har ingen av motionärerna anvisat ekonomisk täckning för detta stora inkomstbortfall på 1600 miljoner kronor. Detta saknar egentligen betydelse för år 1975. Ett eventuellt beslut om att behålla avdragsrätten påverkar inte källskattetabellerna för nästa år. Det blir fråga om en återbetalning på skatten i december 1976 eller utebliven eller minskad kvarskatt våren 1977. Det är först vid denna tidpunkt som inkomstbortfallet för staten uppträder i sinnevärlden. Nu har man hävdat att det vid denna tidpunkt kan vara värdefullt med en stimulans av efterfrågan i vår ekonomi. Det är möjligt. Om det vet man ju inte någonting i dag. Det kan i stället vara så, att man behöver en åtstramning av köpkraften med 1 600 miljoner. Men det är väldigt få frivilliga som ställer upp till diskussion om hur denna åtstramning av köpkraften med 1600 miljoner skall åstadkommas, t.ex. med hjälp av höjd moms, höjd arbetsgivaravgift eller någonting sådant. Vi vet ingenting om det samhällsekonomiska läget om två år och därefter. Men det är självklart — fullkomligt självklart — att hur än samhällsekonomin ser ut minskar ett så stort inkomstbortfall utrymmet för andra åtgärder av betydelse för medborgarna. De avgörande invändningarna är dock av fördelningspolitisk art. Om man nu 1976 och 1977 skulle anse sig behöva stimulera efterfrågan måste man fråga sig varför denna stimulans skall vara fem gånger större för höginkomsttagarna än för de lågavlönade. När den som tjänar 20000 kronor får 190 kronor om avdragsrätten behålles, får den som tjänar 150 000 kronor hela 830 kronor. De lågavlönade måste ju med fog fråga sig om inte dessa pengar — om de nu finns tillgängliga — kunde fördelas på ett mer rimligt sätt. Denna egendomlighet blir ju särskilt markerad när man som centern i det ena andetaget — i anslutning till direktiven — kräver att 1976 års skattereform skall få en låginkomstprofil och i nästa andetag, just 1976, vill särskilt gynna de högre inkomsttagarna med sjukförsäkringsavdraget. Det går helt enkelt inte ihop. Det är en total tankemässig kollision. Ett bibehållande av avdragsrätten skulle även på kort sikt få ogynnsamma verkningar. Det förslag till nya skatteskalor som nu ligger på riksdagens bord har godtagits av båda de stora löntagarorganisationerna LO och TCO. Vid de överläggningar som vi hade på Haga med arbetsmarknadens parter framhöll man med skärpa från LO-sidan att dessa skatteskalor kunde godtagas endast under förutsättning att man inte samtidigt behöll avdragsrätten för sjukförsäkringen. Annars skulle nämligen fördelningseffekterna icke bli möjliga att acceptera för arbetarsidan. Detta var en fördelningsmässigt rimlig ståndpunkt som vi anser är viktig. Om nu riksdagen skulle besluta att behålla avdragsrätten för sjukförsäkringen kan konsekvensen bli att man i de fackliga organisationer som företräder de lågavlönades intressen söker att genom avtalsrörelsen återställa balansen fördelningsmässigt i förhållande till de högre avlönade. Om de lyckas med detta, betyder det i sin tur större kostnadsökningar än annars för de företag som arbetar inom låglönebranscher och som kan tänkas redan ha bekymmer att klara de normala låglönepåslag som förekommer i varje avtalsrörelse. Jag har med detta velat framhålla att ett bibehållande av avdragsrätten vore en oklok åtgärd. Dess samhällsekonomiska värde 1976 och 1977 är det inte möjligt att i dag fastställa. Dess fördelningspolitiska effekter vore orättvisa. Detta skulle i sin tur kunna medföra högre lönekrav och större kostnadsökningar i den förestående avtalsrörelsen. Detta har jag velat anföra till begrundan. När oljepriserna höjdes hade vi genom vår stora valutareserv och genom en positiv handelsbalans en god ekonomisk beredskap. Vi kunde fortsätta att bedriva en expansiv ekonomisk politik med omsorgen om sysselsättningen som främsta riktmärke, trots att vi fick en snabb och kraftig belastning på valutareserven och trots att oljeprisernas höjning vände ett överskott i handelsbalansen till ett underskott. När man runt om i världen talade om risken för att påfrestningen på i-ländernas handelsbalanser och de höga prisstegringarna skulle driva fram en restriktiv politik med en snabbt ökande arbetslöshet som följd, kunde vi som första land gå ut och lägga förslag till åtgärder för att kompensera det efterfrågebortfall som de höga oljepriserna medförde. Men problemet kvarstår internationellt och nationellt. Industriländerna har drabbats av kraftiga underskott i sina handelsbalanser. Risken är att de av omsorgen om sin valutaställning drivs in i en restriktiv politik som medför stagnation och arbetslöshet och som innebär att löntagarna får bära den tyngsta bördan. Om man söker skjuta över problemen på grannen kan i realiteten alla få det sämre. Det är därför nödvändigt att industriländerna för en rimligt expansiv politik. Det förutsätter att det finns en rejält uppbyggd lånemöjlighet på internationell bas. Samtidigt måste man stödja de u-länder som hårdare än några andra drabbats av prisstegringarna. Med dessa problem arbetar man både i FN, i Valutafonden och i Världsbanken. Sverige deltar aktivt i detta arbete. Det är av utomordentlig betydelse för hela den internationella ekonomin och därmed också för oss själva att detta arbete leder till framgång. Men vi har själva ett ansvar. Skall vi kunna betala de höjda oljepriserna samtidigt som vi ökar vår u-hjälp och ökar vår turism utomlands, måste vi ytterligare stärka vår exportförmåga. Det andrum som vi fått måste vi använda för att bygga upp vår produktionskapacitet. Företagsvinsterna ökar kraftigt i år. Det ger utrymme för en sådan utbyggnad. Men vi vet inte om den kommer till stånd utan vidare. Vi har sett det som nödvändigt att begränsa företagens möjligheter att använda de höga vinsterna till höga utdelningar. Vi har velat styra användningen av vinsterna till en förbättrad arbetsmiljö och till investeringar för den framtida produktionsökningen. Det är motiven bakom förslaget om arbetsmiljöfonden i våras och till det förslag om avsättningar till särskilda investeringsfonder som regeringen lade fram i går. Dessa åtgärder är inte i första hand fördelningspolitiskt motiverade. Det kan med fog sägas att de är gynnsamma för företagen. Men de är i första hand gynnsamma för dem som arbetar i företagen. Vi kan se till att vinsterna används för att trygga sysselsättningen, förbättra lönebetalningsförmågan och för att förbättra de miljöer där människorna gör sin arbetsinsats. De anställda får ett inflytande över användningen av vinsterna inom företaget som de tidigare saknat. Jag är övertygad om att de på ett konstruktivt sätt kommer att utnyttja den möjligheten, och vi kommer självfallet att ta hänsyn till deras synpunkter. Detta är en offensiv och expansiv politik, inriktad på att stärka vår produktionsförmåga. Det är en ofrånkomlig väg om vi på sikt vill möta de påfrestningar för balansen i utrikeshandeln som de höga oljepriserna för med sig på ett för löntagarna godtagbart sätt. Arbetsmiljöfonden kommer i vår att tillföras omkring 2 miljarder kronor. Det är en fin utgångspunkt för löntagarna när de med företagsledningarna skall diskutera förbättringar i arbetsmiljön. Det är också av betydelse för industrins framtida konkurrensförmåga. För allt fler framstår det som en avgörande förutsättning för att vi skall behålla vår konkurrensförmåga att de som arbetar i produktionen får en god och säker arbetsmiljö med trygghet i anställningen och med inflytande över sin arbetssituation. Häromdagen läste jag i en tidning en artikel av någon industriföreträdare som anklagade politikerna för att industrin hade svårt att rekrytera arbetskraft. Genom att politikerna talade så mycket om brister i arbetslivet skrämdes ungdomen från att söka sig till industrin, sade han. Det var en spökröst ur det förflutna. Bristerna i arbetslivet är inte något påhitt av politikerna. Det är en djupt upplevd verklighet i människornas vardag. Det är arbetarna och tjänstemännen ute i arbetslivet som själva har upplevt olycksfallen och yrkesskadorna, bullret och gifterna, den psykiska stressen och förslitningen. En undersökning i Göteborg nyligen, som utförts på uppdrag av Verkstadsföreningen och Metall vid tolv verkstadsföretag, visar att var tredje arbetare och var sjätte tjänsteman har varaktiga besvär i det dagliga livet. Över hälften av arbetarna uppger att de fått besvären i sitt arbete. Det vore helt orimligt om sådana fakta skulle förtigas. Det vore lika orimligt om de förbättrade kunskaperna om verkligheten inte skulle stimulera till handling. Människorna har fört fram sina krav på förbättring. De har begärt att samhället skall ta ledningen i en strävan till arbetslivets sociala förnyelse. Mer än så: de har själva begärt att få vara med och driva fram denna förnyelse. De anställda, arbetare och tjänstemän, begär sin rättmätiga plats i arbetslivet, inte bara som arbetskraft eller produktionsfaktorer utan som människor som skapar och vill skapa. Det är någonting utomordentligt betydelsefullt som därmed har inträffat. Vi upplever och kommer att uppleva den ekonomiska demokratins gradvisa förverkligande. Det var i slutet på 1960-talet som vi i nära samverkan med de fackliga organisationerna inledde detta reformarbete. Förslag har formats ut. Reformer och lagar har lagts på riksdagens bord. Nu förs de ut i praktisk verklighet. Vi står mitt uppe i arbetet. Låt mig ta ett exempel! De tiotusentals skyddsombuden har genom den nya lagen fått ett helt annat inflytande än tidigare. När huvudskydds ombudet inför kunskapen om vinylkloridens risker meddelar att en fabriksavdelning måste stängas, är det ett tungt och svårt beslut han fattar. Men han tar ansvaret. Det leder till omedelbara effekter i den egna industrin. Men det leder också till att tusentals andra skyddsombud och andra företagsledningar skärper uppmärksamheten när det gäller kemiska ämnen och gaser i vår arbetsmiljö. När ett skyddsombud efter att ha tagit del av en besiktning av traverser vid ett företag använder sin rätt att avbryta arbetet tills de vid besiktningen upptäckta bristerna försvunnit, framstår det som en isolerad händelse. Men samtidigt — i andra delar av landet — sker besiktningar där brister upptäcks, och där ingriper man omedelbart mot dem. På andra håll ser man över sina säkerhetsbestämmelser för att inte råka i den situationen att skyddsombudet ser sig tvunget att avbryta arbetet. I några tiotal fall har arbetet avbrutits. Men i hur många hundraeller tusentals fall har det nya inflytandet i skyddsombudets hand varit nog för att åstadkomma förändringar? Samtidigt sker en bred utbildningsverksamhet. Kursen Vår arbetsmiljö har redan gått ut i mer än 30 000 exemplar. Det leder till en starkt ökad medvetenhet hos alla anställda ute på verkstadsgolv och industrier, på förvaltningar och på kontor. Så kan reformarbetet gå vidare. Ty visst måste reformarbetet fortsätta. Vi måste få ett bättre grepp över de totala yrkesskadorna och arbetsmiljöriskerna. Vi måste få en bättre överblick över den våg av nya och otillräckligt kända ämnen och varor som når vår arbetsmiljö. Vi måste se över arbetstidsbestämmelserna i arbetstidslagen. Vi måste få en helt ny arbetsmiljölag. Vi skall fortsätta att stärka löntagarnas inflytande i företagen. Detta är ett långsiktigt arbete. Ofta hejdas man av bristen på kunskap eller bristen på resurser. Men målen måste sättas högt. Då kan de snabbare förverkligas. Om dessa problem har jag talat i varje remissdebatt under åtskilliga år, och jag kommer säkert att fortsätta därmed. Ty de tillhör 70-talets allra viktigaste frågor. Det gäller det praktiska yrkesarbetets värde och värdighet i det svenska samhället; en demokratisering av det ekonomiska livet, trygghet för enskilda människor i deras vardag. Jag är också fast övertygad om att denna arbetslivets sociala förnyelse är till gagn för vårt näringslivs styrka och vår ekonomiska slagkraft. Det inser allt fler kloka företagsledare. Det är den gamla erfarenheten att social förnyelse och ekonomiska framsteg inte står i motsättning till varandra, utan tvärtom betingar och stödjer varandra.

Herr talman! En av de viktigaste frågor som vi nu står inför är världens livsmedelsförsörjning. I går inledde FN:s livsmedelskonferens sitt arbete. Enligt min mening är detta, inte minst mot bakgrund av dagens situation, en av de viktigaste konferenser som FN hållit. Det gäller i dag frågan om liv eller död för i runda tal en halv miljard människor. Det måste vara livsmedelskonferensens uppgift att lägga en ny och fastare grund för världens livsmedelsförsörjning. Produktionen av livsmedel och fördelningen av livsmedel måste bygga på en global helhetssyn. Centerns krav på att all jord som kan odlas också skall användas för livsmedelsproduktion är inte bara dikterat av vår strävan att uppnå högre självförsörjning. För oss är detta krav lika mycket en fråga om internationell solidaritet. Har vi rätt att avstå från att odla god åkerjord och alltså tvingas köpa spannmål på världsmarknaden, när land efter land världen runt lider brist på livsmedel, när man i många länder inte kan odla egen spannmål och inte heller har råd att köpa på världsmarknaden? Vårt svar är nej — det är inte rätt. Vi har drivit denna linje i vår jordbrukspolitik under många år — vi har blivit utsatta för hårda angrepp för detta från olika håll, där man inte dragit sig för att kalla vår jordbrukspolitik för osolidarisk. Lika väl som i-länderna måste höja sin jordbruksproduktion måste självfallet också u-länderna göra det. I flera av de länderna är det inte bara fråga om ökad gödsling och modernare brukningsmetoder. Beträffande den svenska jordbrukspolitiken har vi alltid sagt att jorden skall ägas av den som brukar den. Denna ordning bör vara lika riktig i uländerna. Det innebär att jordreformer måste genomföras i länder där jordbruket är organiserat efter mönstret godsherrar och småarrendatorer. Det borde vara möjligt att byta ut de multinationella företagens dominans mot ett jordbrukskooperativt system för produktion och distribution av jordbruksvaror. Sverige måste liksom andra länder i motsvarande situation följa FAO:s uppmaning att lägga upp buffertlager i det egna landet för att kunna bidra till förbättrad försörjning i tider då dåliga skördar drabbar jordbruket i olika delar av världen. Allt det jag här har nämnt — ökad självförsörjning, satsning på kooperativa driftoch fördelningsformer i u-länderna, nödvändigheten av jordreformer, upprättande av buffertlager, information och utbildning — är frågor som livsmedelskonferensen måste ägna stor uppmärksamhet. Sveriges deltagande där måste vara inriktat på att försöka bidra till att åstadkomma lösningar på de problem som jag här har nämnt. Men dagens kris fordrar katastrofutryckning och omedelbara åtgärder från livsmedelskonferensen och från de regeringar som deltar i den. För Sveriges del har vi genom det förväntade överskottet på spannmål fått möjligheter att lämna snabbt och påtagligt bistånd till områden som nu lider av svår hungersnöd. Att såväl regeringen som SIDA inom de ramar de nu har ger hög prioritet åt bistånd i anledning av hungerkatastrofen, utgår jag från som något självklart. En enhällig riksdag förklarade sig i våras beredd att bidra till den planerade särskilda fonden, FN:s s.k. oljefond, med upp till 500 miljoner kronor, så snart den blivit verklighet. Vi tvingas nu konstatera att fonden inte kommit till stånd. Från centerns sida förutsätter vi att riksdagens beredvillighet att bidra till den särskilda fonden i lika hög grad gäller för varje insats som är ägnad att minska hungerkatastrofens omfattning. I avvaktan på att fonden blir verklighet har vi därför från centerns sida uttalat oss för att motsvarande belopp ställs till världslivsmedelsprogrammets, WFP:s förfogande. Detta organ kan, genom insatser från de rika ländernas sida, ges möjligheter till väsentligt ökade katastrofinsatser. WFP måste ges status av en livsmedelsfond och Sverige måste förklara sig berett att delta i uppbyggnaden av en sådan. Sammanfattningsvis: Livsmedelskonferensen i Rom måste få bli ett avgörande steg på vägen mot en bättre livsmedelsförsörjning i framtiden. De ämnesområden jag här nämnt kan emellertid konferensen då inte förbigå. Jag är självfallet medveten om att dessa åtgärder kan möta motstånd, men det får inte avhålla Sverige från att med kraft och envishet föra dessa idéers talan. Herr talman! Vårt agerande i Rom måste naturligtvis följas upp med ett konsekvent handlande här hemma när det gäller jordbrukspolitiken. För detta krävs att regeringen radikalt ändrar den politik på jordbrukets område som den trumfade igenom 1967. Den politiken präglades av i stort sett följande. Man skulle minska den svenska självförsörjningsgraden ned till 80 procent. För att uppnå detta skulle målet vara att minska den odlade arealen med en tredjedel. Kreditstöd till jordbruksföretag skulle komma i fråga bara i områden som på denna grund bedömdes utvecklingsbara. Lönsamhetsbedömningen vid kreditstöd knöts till jordbruksdelen i stället för att totalresultatet av det kombinerade jordoch skogsbruket fick bilda underlag. Om denna av regeringen önskade utveckling inte gick snabbt nog med de föreslagna åtgärderna så skulle man överväga prispress mot lantbrukarna. I stället för hemmaproducerade livsmedel skulle vi ut på världsmarknaden för att köpa billiga livsmedel. Centern varnade för och sade nej till en jordbrukspolitik av denna kortsiktiga natur redan när beslutet togs. Då beskylldes vi för ett egoistiskt vaktslående kring en yrkesgrupp trots att alla fakta som i dag mognat ut i en ökad världssvält redan då var kända. Det är bara ett par år sedan vi hörde förre jordbruksministern frukta för god skördar. I dag skulle jag tro att regeringen och inte minst finansministern bl.a. av valutareservsskäl bär på förhoppningen att bönderna trots uruselt skördeväder i stora delar av landet skall lyckas bärga den goda skörden. Vissa modifikationer har regeringen gjort efter hand. Det är fullt klart. Men är det inte dags att medge att den sortens jordbrukspolitik var och är kortsiktig och felaktig? Är det inte dags att klart säga ja till centerns krav att all jordbruksjord skall användas för livsmedelsproduktion? Dags att säga ja till att Sverige har sin del av ansvaret för hela världens livsmedelsförsörjning? Herr talman! Det är bra att regeringen kommer att sätta i gång en energikampanj. Det extraanslag på 120 miljoner kronor som regeringen begär till lån och bidrag för att minska värmeförlusterna i bostadshus ser jag också positivt på. Jag ser dessa lån och bidrag som en metod bland flera för att lösa problemen med landets energiförsörjning. Men detta är åtgärder som kan verka på kort sikt och omedelbart, och denna stimulans till sparåtgärder måste självfallet också fullföljas till att gälla andra typer av besparingar som ligger utanför bostadssektorn. Här finns också inslag som innebär stimulanser för de mindre industriföretagen, vilket statsministern har redovisat i sitt interpellationssvar och som riksdagen beslutat om tidigare. När det gäller industrin gjorde industriverket i samband med oljekrisen en undersökning rörande effekterna av en 15-procentig oljenedskärning. Verket kom då fram till att sysselsättningen skulle minska med 4-4,5 procent inom hela näringslivet. Dessa siffror har sedan använts för att bevisa att energibesparingar inom industrin skulle vara svåra att genomföra. Men vi får inte glömma att det undersökningen byggde på var hur sysselsättningseffekterna skulle bli under våren 1974, dvs. i den akuta situation vi då befann oss. Ser man saken på något längre sikt står det helt klart att betydande minskningar i energikonsumtionen är möjliga också inom industrin. Det finns betydande förutsättningar för en lägre energiförbrukning inom industrin. Inom den stora sektorn malm-, stål-, järn-, metalloch verkstadsindustri beräknar energiprogramkommittén att 20-30-procentiga minskningar kan åstadkommas. Upplysning och information om de åtgärder som kan vidtagas med dagens teknik är väsentliga, men det gäller också att snabbt komma i gång med en mer grundläggande forskning och försöksverksamhet för att nå mer långsiktiga resultat. Det är inte enbart medel för forskning och försök som behövs utan också stimulansåtgärder för att genomföra de investeringar som krävs för att skapa en energisnålare produktion. Priset på energi i dag är så pass lågt för industrin att man inte har någon större anledning att vara särskilt sparsam. Vi måste stimulera industrin till dessa åtgärder. En ytterligare åtgärd för att driva fram dessa energibesparande investeringar är att öka energibeskattningen. Detta har väglett oss vid utformningen av vårt skatteförslag. Energiprogramkommittén har föreslagit helt obetydliga belopp till forskning och utveckling av alternativa energikällor. Vi kan inte acceptera = som utredningen har föreslagit — att hälften av forskningsmedlen till energiproduktion skall gå till kärnkraften. För energiproduktionen måste betydande medel satsas på solenergin, vindkraften, den geotermiska energin och på ett bättre utnyttjande av kolet som energikälla. När det gäller kärnkraften har centern sedan länge slagit fast att sä kerhetsfrågorna och avfallsproblemen måste vara lösta innan utbyggnaden får fortsätta. På senaste tiden har det inkommit rapporter från USA, som tar upp de ekonomiska konsekvenserna av kärnkraften. Det har visat sig att kapacitetsutnyttjandet vid de större amerikanska kärnkraftverken endast ligger på drygt 50 procent. Detta leder naturligtvis till att kärnkraften i USA har kostat betydligt mer än man räknade med tidigare. Jag vill inte påstå att kärnkraften håller på att bli överspelad av ekonomiska orsaker, men de ekonomiska fördelarna tycks inte längre vara så betydande som det tidigare har påståtts. Frågorna kring vår framtida energiförsörjning och våra möjligheter att därvid utnyttja kärnkraft hör till de viktigaste som vi har ställts inför. Det är därför vi inom centern har beslutat att i slutet av denna månad anordna ett symposium med deltagande av framstående svenska och utländska experter. Vi vill på det sättet medverka till att öka det kunskapsunderlag som vi alla — politiker och allmänhet — är i så stort behov av. Herr talman! Ett betydande arbete har lagts ned de senaste åren på att förbättra arbetslivets villkor. Här delar jag den uppfattning som statsministern redovisade. Inte minst på arbetsmiljöområdet har vi här i riksdagen genom lagstiftningsåtgärder och ökade insatser på forskningssidan sökt skapa bättre förhållanden på arbetsplatserna. Dessa åtgärder har varit nödvändiga, och det står också klart att vi måste gå vidare på denna väg. Ytterligare ett steg har tagits de senaste dagarna i och med att arbetarskyddsstyrelsen gett ut anvisningar om nya gränsvärden för 125 farliga ämnen. Samtidigt som detta sker får vi dock en påminnelse om att det inte räcker med att stifta lagar och utfärda föreskrifter. Samhället måste också ha resurser att kontrollera att de givna reglerna följs. På den punkten har det visat sig brista. Varken yrkesinspektionen eller andra kontrollorgan har tillräcklig personell och teknisk utrustning för att klara de mätningar och kontroller som begärs från både arbetstagare och arbetsgivare. Skapandet av goda arbetsmiljöer är ett gemensamt ansvar för samhället och företagen. Skall lagstiftningen vara effektiv är det nödvändigt att samhällets kontrollapparat är tillräckligt utbyggd. Här måste uppenbarligen åtgärder sättas in snabbt om inte angelägna arbetsmiljöförbättringar skall fördröjas. Många arbetsplatser är i stort behov av arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Vi har i olika sammanhang framhållit de orättvisor som finns mellan arbetstagare å ena sidan i ekonomiskt starka företag och å andra sidan i ekonomiskt svaga företag. Det kan inte vara rimligt att arbetstagarnas berättigade krav på bättre arbetsmiljö bara skall kunna tillgodoses i de vinstgivande företagen. Därför måste vi snabbt finna en modell som möjliggör att även företag med dålig lönsamhet kan uppfylla de krav som är uppställda. För att komma till rätta med detta och få en god arbetsmiljö i alla företag har vi under flera år föreslagit att statsbidrag skall kunna utgå till arbetsmiljöförbättringar i äldre företag på samma sätt som det utgår till förbättringar av den yttre miljön vid sådana företag. Regeringen har länge varit motvillig, men efter riksdagsbehandlingen i våras har den nu tillsatt en utredning. Det är viktigt att arbetet bedrivs skyndsamt så att förslag kan föreläggas riksdagen nästa år. I samband med beslutet om miljöfondsavsättningarna föreslog vi en fördelningsmekanism, innebärande att företag med stora vinster solidariskt skulle vara med och betala en del av arbetsmiljöförbättringarna i företag som har små ekonomiska resurser. Jag vill understryka att detta inte bara kan ses som en fråga om att skapa rättvisa mellan olika företag utan framför allt är en fråga om rättvisa mellan anställda i olika företag. Det är en fråga om att skapa bättre villkor för de arbetstagare som i dag har de sämsta förhållandena. Herr talman! Några ord om regionalpolitiken. Centerns riksplan betecknades av koncentrationsivrarna som orealistisk. Det skulle inte gå att dämpa storstadstillväxten i den utsträckning vår målsättning angav. Verkligheten'visar nu något annat. Riksdagsbeslutet blev att planeringen för storstadsregionerna skulle inriktas efter i stort sett samma befolkningskoncentration som på 1960-talet och att dessutom planeringen i länen skulle inriktas på en koncentration till främst primära centra. För centerrörelsen har det stått fullt klart att om människorna i olika regioner skall kunna erbjudas likvärdiga levnadsbetingelser, dvs. kunna erbjudas arbete, service och en god miljö, måste samhället utvecklas i decentralistisk riktning och planeringen ske så nära de enskilda människorna som möjligt. I dag finns det vissa möjligheter att utvärdera den regionala utvecklingen sedan 1972 års riksdagsbeslut. I de sydoch mellansvenska länen kan ortsklassificeringen knappast sägas ha givit några konkreta resultat. De primära centra har visat en måttlig befolkningsökning, medan många mindre kommuner redovisar kraftiga befolkningsökningar. Det kan knappast ha varit avsikten med ortsklassificeringen. Inom stödområdet har däremot ortsklassificeringen fått det resultat vi inom centern befarade. I många fall ökar de primära centra mer än hela länets befolkningsökning, och t.ex. i Jämtland ökar Östersund trots att Jämtlands län minskar. Utvecklingen i Norrbotten kan bli densamma om inte kraftfulla regionala styråtgärder sätts in. Inom stödområdet innebär alltså ortsklassificeringen en fortsatt försvagning av de glesare befolkade delarna. En av de grundläggande tankegångarna bakom ortsklassificeringen var att man i primära centra skulle ge förutsättningar för en allsidig arbetsmarknad — inte minst för att förbättra kvinnornas sysselsättningsmöjligheter. Vi vet också att kvinnorna i allt större utsträckning vill komma ut på arbetsmarknaden. Men i det planeringsunderlag som nu föreligger kan man klart läsa fram, att det inte är i de primära centra som det är särskilt stora bekymmer att erbjuda en allsidig arbetsmarknad med rikhaltiga valmöjligheter också för kvinnorna. Förvärvsgraden där är väsentligt högre än i små kommuner. Detta kommer att leda till att familjerna söker sig till de regioner där båda makarna kan få jobb. Enligt min mening är det en angelägen regionalpolitisk uppgift att genom framsynta lokaliseringspolitiska insatser förebygga den strömmen. Man måste öka möjligheterna till en differentierad arbetsmarknad också i de mindre kommunerna. Herr talman! Meningarna har under de senaste månaderna gått vitt när det gäller bedömningen av den fortsatta konjunkturutvecklingen. Förutsägelserna för 1975 har växlat från å ena sidan behärskad optimism till å andra sidan varningar för en annalkande kris av 1920 eller 1930 talsmodell. När man tar del av de senaste svenska konjunkturrapporterna blir ändå huvudintrycket att bedömningarna är ganska samstämmiga. Konjunkturinstitutet, LO-ekonomerna, Industriförbundets och TCO:s ekonomer samt storbankernas ekonomiska sekretariat förutser alla en viss nedgång i den internationella konjunkturen under 1975. Men de är samtidigt tämligen överens om att arbetslösheten och nedgången i produktionen i Sverige bör kunna begränsas. Inflationen och problemen med bytesbalansen ser inte någon av dessa bedömare som något direkt avgörande hinder för en politik inriktad på hög sysselsättning, även om självfallet både den snabba försämringen av penningvärdet och valutautvecklingen inger bekymmer. Denna bedömning av den närmaste tidens ekonomiska utveckling — en bedömning som jag i stor utsträckning kan ansluta mig till — grundar sig bl.a. på det förhållandet att Sverige för närvarande befinner sig i en gynnsam position jämfört med många andra länder. De höjda oljepriserna, som för många länder har inneburit oerhörda påfrestningar på valutaställningen, uppvägs för Sveriges del i betydande utsträckning av höjda priser på våra egna exportråvaror. Dessutom är exporten av färdigvaror i ovanligt hög grad inriktad på sådana produkter som man allmänt räknar med skall bli förhållandevis lätta att avsätta också i fortsättningen. Till denna grupp av varor hör bl.a. maskiner och transportutrustning samt vissa råvaror och halvfabrikat, som både industriländer och oljeproducerande länder behöver köpa för att fortsätta sin industriella utbyggnad. Sverige kommer sannolikt inte heller att ha några större svårigheter att få låna upp kapital på den internationella marknaden. LO-ekonomerna noterar i sin rapport, att förtjänsten av den förhållandevis gynnsamma utvecklingen under 1974 — som statsministern också berörde i sitt tal — i hög grad tillkommer den stimulanspolitik som startades för ett år sedan och fullföljdes under andra kvartalet i år. Även om det mest har historiskt intresse, kan det vara värt att notera detta klara uttalande från LO mot bakgrund av de senaste årens debatt om sysselsättningen och mot bakgrund av att regeringen ända fram till valdagen förra året stred för en helt annan politik. Inte heller den s.k. momsuppgörelsen i vintras fördes i hamn utan betydande regeringsmotstånd mot en politik av det slag som LO-ekonomerna nu berömmer. LO-ekonomerna förordar en förhållandevis expansiv politik även i fortsättningen. De varnar alltså för en återgång till den politik som regeringen förde under förra lågkonjunkturen och fram till kursändringen efter valet. Flera bedömare har instämt i denna uppfattning — så gör också jag. Vad som skulle kunna hindra oss att föra en sådan politik är naturligtvis den ändrade valutasituation som har följt med de högre priserna på olja och andra råvaror. Men jag tror, i likhet med de konjunkturbedömare som jag har refererat, att det går att komma förbi denna svårighet genom att bl.a. öka upplåningen i utlandet — naturligtvis under en begränsad tid. Utlandsupplåningen har hittills i huvudsak storföretagen svarat för. Men enligt min uppfattning är det dags att staten nu själv engagerar sig som låntagare Vi vet att storföretagen i dag är mycket likvida tack vare goda vinster. Av den anledningen har de själva ett begränsat lånebehov. Det stora lånebehovet finns i stället hos de mindre företagen, hos kommunerna och hos staten själv. I den situationen måste det vara ganska fåfängt att i första hand lita till att de stora företagen lånar upp mer pengar utomlands. Träder däremot staten själv in som låntagare kan den dels tillgodose en del av sitt direkta lånebehov, dels på ett bättre sätt anpassa den totala upplåningen till vad som är rimligt för kreditmarknaden i dess helhet. Därför tror jag också att statlig upplåning i utlandet i dagens läge är det effektivaste sättet att komma till rätta med kreditrestriktionerna. Eljest kommer de mindre företagen på traditionellt sätt att få bära huvuddelen av problemen med kreditåtstramningen. Samtidigt är det viktigt att inrikta de expansiva åtgärderna mot sådana sektorer av ekonomin som har förhållandevis liten importandel. Inte minst i detta avseende verkar skatteomläggningen i fel riktning genom att den så starkt beskär det ekonomiska utrymmet för kommunerna och lägger en ökad del av företagens samlade börda av skatter och avgifter på de mindre, de arbetskraftsintensiva och de serviceinriktade företagen. Den nu aktuella skatteomläggningen är det tredje provisoriet i rad med ungefär samma inriktning. Finansministern har genom sina direktiv till skatteutredningen också gett klarsignal för ett fjärde provisorium, något som i sig utgör ett uttryck för att skattepolitiken har gått snett. När det gäller de nu aktuella förändringarna i inkomstbeskattningen följer förslaget i propositionen i stort sett vad alla de stora partierna var ense om i skatteutredningen. Det nya som tillkommit är att finansministern nu i sista minuten vill ta bort avdragsrätten för löntagare för 1974 års sjukförsäkringsavgifter. Denna avdragsrätt har funnits så länge vi har haft det men för det sista året föreslår finansministern att den rätten skall tas bort. Det innebär att löntagarna under ett år går miste om i genomsnitt en tredjedel av den skattelättnad, som man tidigare haft anledning att räkna med. Får jag då till begrundan påminna om att det betyder att en person med 20 000 kronors inkomst, som enligt Hagaöverenskommelsen har kunnat räkna med en skattelättnad på 619 kronor, får med regeringens förslag denna lättnad reducerad under ett år med 190 kronor. En person med 30 000 kronors inkomst har, fram till att propositionen avlämnats, kunnat räkna med 782 kronor i skattelättnad. Men om propositionens förslag blir genomfört, kommer denna lättnad att minska med 290 kronor. Herr statsminister! Inte blir låginkomstprofilen bättre av sådana åtgärder! Inom centern utgår vi därför från att man inte utan vidare kan ta bort denna avdragsrätt, särskilt inte om man hyser förhoppningar om att skatteomläggningen skall utgöra ett stabiliserande inslag i den kommande avtalsrörelsen. När det gäller finansieringen av skattereformen — jag upprepar: skattereformen — har meningarna hela tiden varit delade. Inte minst erfarenheterna från de tidigare höjningarna visar enligt vår uppfattning, att det är oundvikligt att en så stor sammanlagd höjning av arbetsgivaravgifterna som 4,1 procent under 1975 och fortsatta höjningar åren därpå får allvarliga verkningar på sysselsättningen. Den risken ökar om vi får en försämrad konjunktur nästa år. Vi anser därför att höjningarna under 1975 bör begränsas till vad som erfordras för att finansiera omläggningen av sjukförsäkringsavgiften och höjningarna av folkpensionerna vid årsskiftet.

På så sätt kan höjningen av arbetsgivaravgifterna begränsas. Ett lägre uttag av arbetsgivaravgifter kan bl.a. bidra till att minska utslagningen av företag. Därmed påverkas naturligtvis också den totala sysselsättningen positivt. Även för kommunerna blir påfrestningarna mindre. Återhållsamhet med avgiftshöjningar skapar också bättre fö utsättningar för löntagarorganisationerna att fullfölja den solidariska lönepolitiken. Det frigjorda utrymmet kan på så sätt i första hand komma låginkomsttagarna till godo. Väljer man vårt finansieringsalternativ får man också en bättre anpassning av företagens samlade skattebörda till det enskilda företagets bärkraft. Att det finns utrymme för en något högre skatt på bolagsvinsterna i dagens läge bär den goda utvecklingen i många företag vittne om. Lika säkert är det, att många arbetskraftskrävande och många mindre företag inte har möjligheter att klara en skatt som slår så blint som arbetsgivaravgifterna gör. Höjningen av elskatten skall enligt vårt förslag kombineras med en omläggning av beskattningsreglerna. Nu tar man ut energiskatt med 10 procent av avgifterna. Skatten beror alltså på vilket pris man betalar för sin ström, och det priset kan som bekant variera ganska mycket. Vårt alternativ innebär att man i stället tar ut skatt med samma belopp för varje förbrukad energimängd, närmare bestämt ett öre per kilowattimme. En sådan omläggning innebär att höjningen av pålagan i huvudsak får bäras av storförbrukarna under det att hushållsförbrukningen nästan Nr 114 inte alls berörs. Höjningen av energiskatten får därmed, på samma sätt Onsdagen den som en höjning av bolagsskatten, i huvudsak bäras av de mest vinstrika 6 november 1974 och de mest energislukande företagen. Till de senare hör nämligen i första hand sådana företag som metallsmältverk och företag inom pap = Allmänpolitisk persoch massaindustrin. Våra förslag präglas av bärkraftsprincipen också debatt Varför är statsministern och regeringen emot bärkraftsprincipen när det

Herr talman!

Det är alltså på det sättet som världens ledande vetenskapsmän anser sig böra sammanfatta sina bedömningar av tillståndet i vår värld. Varningarna strider i hög grad mot den framtidstro som mötte så sent som under 1960-talets sista år. Även om styrkan av pessimistiska uttalanden självfallet måste bedömas mot bakgrunden av tidigare kanske alltför optimistiska förväntningar, så lär ändå ingen i dag våga bestrida att världsläget — både utrikespolitiskt och ekonomiskt — allvarligt försämrats under de allra senaste åren. Vårt lands, liksom andra nationers, välfärd och framgång sammanhänger med världsekonomins tillväxtoch funktionsförmåga. Redan flera år före oljekrisen hade världsekonomin börjat utsättas för påfrestningar. Det internationella betalningssystemet hade börjat fungera allt sämre. Olika stater hade drabbats av starka inflationistiska tendenser, omfattande arbetslöshet och överhängande betalningsproblem. Men det var Mellanösternkrisen och de oljeproducerande arabstaternas bojkottoch prisaktioner som gav full belysning åt de svåra balansproblem med vilka vår värld har att kämpa. Inom parentes vill jag säga, att när statsminister Olof Palme för en stund sedan framhöll att vi inte bör ”moralisera” över prisstegringarna på olja, när marknadskrafterna spelar sin roll och gör sitt utslag, så var det naturligtvis ett i och för sig riktigt konstaterande. Men samtidigt som man gör ett sådant konstaterande bör man ändå inte glömma att det inte var marknadskrafterna utan främst politiska motiv som låg bakom den bojkott som i sin tur utlöste den akuta krisen. Läget är allvarligt. Därom vittnar bl.a. FN:s Europakommissions uttalande för bara några dagar sedan. Situationen ställer krav på ansvars tagande, målmedvetenhet, mod och realism hos statsledningarna. Och osäkerheten att göra prognoser för framtiden är i dag långt större än tidigare. Världsekonomin är främst beroende av den ekonomiska utvecklingen inom de industrialiserade världsländerna inom OECD. Dessa länders samlade underskott i betalningsbalansen torde nu ligga uppemot 300 miljarder kronor. Sedan ett år tillbaka sker en jättelik kapitalöverföring till de oljeproducerande länderna. Ännu vet ingen hur dessa väldiga överskott skall kunna nyttiggöras — för välståndsskapande och strukturför ändrande satsningar inom producentländerna själva eller för långsiktiga investeringar i den industriella världen. Så länge pengarna kortsiktigt och spekulationsbetonat flyter, så länge utgör de en för det globala välståndet utomordentligt oroande osäkerhetsfaktor. För bara någon månad sedan justerade OECD ner sin tidigare förhållandevis optimistiska bedömning för nästa år. Så sent som i somras hade man vågat förutspå en produktionsuppgång på mellan 3 och 4 procent. Men nu räknar man med knappast någon tillväxt alls. Och även den senaste prognosen bygger på den ovissa förhoppningen att de enskilda länderna skall vara beredda att hålla tillbaka krafter som förordar en politik i den nationella självtillräcklighetens tecken. År 1974 har varit ett förhållandevis gott år för den svenska ekonomin. Det underströk statsministern i sitt i många hänseenden välavvägda och balanserade anförande, som jag kan ansluta mig till i mycket stora delar, inte minst då det gäller energin och arbetsmiljön. Jag vet inte om statsministern tar min komplimang som något positivt eller inte. Statsministern underströk vidare att orsaken till att året har varit så förhållandevis gott är de stimulansåtgärder som man från statsmakternas lja den svenska ekonomin. Det ger mig anledning att liksom Thorbjörn Fälldin påminna om det motstånd som sida har vidtagit för att stå regeringen under mycket lång tid reste mot oppositionens krav på stimulansåtgärder. Jag vill också erinra om att den mervärdeskattesänkning som satte fart på den svenska efterfrågan kom till i en tvångssituation, då regeringen hade att väga risken av ett nyval mot en uppgörelse.

Under månaderna januari till augusti 1974 = det finns anledning att komma ihåg detta — ökade sysselsättningen i den svenska industrin med inte mindre än 65 000 personer, medan motsvarande sysselsättningsökning i den offentliga sektorn var 34 000 personer, alltså en ökning med endast hälften så mycket som inom den enskilda sektorn. Dessa siffror kan ge en viss belysning åt talet om att den offentliga sektorn skall skapa alla sysse tiden. Allt pekar emellertid nu på att den gynnsamma konjunkturen börjar vika. Statsministern sade inte mycket om nästa år, vilket väl var klokt. Konjunkturinstitutet har på sitt vanliga försynta sätt gjort en som jag tycker relativt pessimistisk bedömning. På två år har vi anledning att räkna med att priserna i vårt land kommer att stiga med mer än 20 procent. Då har man ändå inte tagit hänsyn till att vissa prishöjningar är bortsubventionerade, alltså inte kommer till uttryck — jag tänker då framför allt på livsmedlen. Det läge vi nu står inför ställer stora krav på den ekonomiska politiken. De beslut som kommer att fattas under de närmaste månaderna på det ekonomisk-politiska fältet får avgörande betydelse för hur stora hushållskassor som kommer att stå till de svenska medborgarnas förfogande och för våra möjligheter att ge människorna meningsfulla arbetsuppgifter. Hur mycket skall vi med andra ord behöva räkna med att våra pengar kommer att förlora i värde? 20 procent sade jag nyss. Hur mycket kommer att återstå av lönen för vår möda, då priser och skatter tagit sitt? Och hur många kommer att stå utan arbete? Detta är — nu som tidigare - vår ekonomis centrala problem. I en värld av internationell konkurrens och samarbete över gränserna har vårt land ingen total handlingsfrihet.

Men även här hemma kan åtskilligt göras för att få kontroll över inflationen och balans i ekonomin. Vi moderater har som bekant vid upprepade tillfällen under de senaste åren begärt att riksdag och regering skall tillsammans med arbetsmarknadens parter och näringslivets organisationer gemensamt dra upp riktlinjer för en nationell stabiliseringspolitik. Detta är i dag mer befogat än tidigare. Tanken är att man gemensamt skall söka klarlägga vilket utrymme som står till förfogande för konsumtion och investeringar och att vi genom en samordning av verkliga skattesänkningar och löneförhandlingar skall kunna forma en i ordets rätta mening nationell politik, som lägger en så fast grund som möjligt för trygghet och sysselsättning. Vi förde diskussioner i denna riktning bl.a. hösten 1970 inför de då förestående avtalsförhandlingarna. Våra krav avvisades kategoriskt av regeringen. Överläggningar av det slaget var meningslösa, sades det från regeringshåll. Regeringen svarade själv för sin politik, gjorde man gällande. Oppositionen får sedan kritisera den i efterhand. Att dra in arbetsmarknadens parter i sådana debatter, det vore att bryta mot tidigare principer om arbetsmarknadens frihet. — Så gick argumentationen då. Vi minns alla vad som sedan hände. Ingen har väl glömt hur avtalsförhandlingarna på våren bröt samman på viktiga samhällsområden och att statsmakterna våren 1971 tvingades flagrant åsidosätta just principen om arbetsmarknadens frihet. I ett anförande inför Bankföreningen för fjorton dagar sedan tog handelsminister Kjell-Olof Feldt avstånd från det slags inkomstpolitik som innebär statlig lönekontroll i kombination med priseller vinstkontroller. I stället håller det i vissa länder — förklarade han — ”på att växa fram något som kan bli inledningen till en helt ny typ av inkomstpolitik byggd på grundtanken att med skattesänkningar och transfereringar skapa utrymme för realinkomstökningar åt hela löntagarkollektivet eller åtminstone åt särskilt utsatta grupper”. Han hänvisade till England, till Tyskland och till Norge, och framför allt till Sverige. Åhörarna torde emellertid ha fått samma intryck som jag, att vad handelsministern var ute efter var att göra en dygd av nödvändigheten och söka mura in den omdiskuterade Hagaöverenskommelsen i ett fast fundament av inflationsbekämpande åtgärder. Samtidigt som herr Feldt alltså tog avstånd från inkomstpolitik generellt sett sökte han göra Hagaöverenskommelsen till mönster för ett nytt slags inkomstpolitik av svensk tappning. Jag tycker att argumentationen för det slagets inkomstpolitik inte är bärande, även om herr Feldt nu förordar just den koppling mellan skatter och löner som regeringen bestämt avvisade för bara några år sedan. Parallellerna med de andra namngivna länderna håller inte heller. Vart och ett av dem har sina speciella problem. Och varken Hagauppgörelsens egentliga syfte eller dess reella innebörd kan sägas vara inkomstpolitiskt betingade.

Jag skall inte ytterligare förlänga den debatt som statsministern och jag hade i våras om Hagaöverenskommelsen och inte ta upp de lovord som statsministern strödde över sin egen överenskommelse. Och vad skulle statsministern göra om inte att i Hagaöverenskommelsen försöka lägga in allt gott? Jag vill bara påminna om att vi har den bestämda uppfattningen att Hagauppgörelsen inte innebar något som helst program mot inflationen, ingen garanti mot inflationen. Inte heller var den någon garanti för att vi skulle kunna genomföra reformer som vi alla var överens om =— de skulle ha genomförts ändå. Däremot innebar Hagauppgörelsen en garanti mor skattesänkningar, och det var ett av de viktigaste skälen till att vi ställde oss utanför. Vad jag däremot vill ta upp är det resonemang som statsministern förde om motiven för att ta bort löntagarnas rätt till avdrag för de sjukförsäkringsavgifter som löntagarna har erlagt Det är inte rättvist att behålla avdragsrätten, sade statsministern. Det är inte fördelningspolitiskt rimligt. Men är det verkligen rättvist — och det är min motfråga — att ta bort den rätt till avdrag för vad löntagarna har betalat som statsmakterna givit samma löntagare? Om avdragsrätten inte är rättvis, herr statsminister, varför var det då rättvist att en gång införa den här rätten till avdrag? Att det blir varierande effekter beror på att den som betalar högre avgifter också får större avdrag. Och är det rättvist att löntagarna skall berövas avdragsrätten, medan däremot arbetsgivarna, företagen, skall ha avdragsrätten kvar? Tag två personer, den ene löntagare och den andre företagare! Företagaren har avdragsrätt men inte löntagaren enligt regeringens fördelningspolitiska resonemang. Jag menar att regeringen har gjort sig skyldig till ett löftesbrott. Det är fråga om en retroaktiv åtgärd. Det är fråga om att betala skatt på skatten. Ytterst är det alltså fråga om en skattehöjning. På detta sätt genomför man i själva verket skattehöjningar. Sedan kan man anföra praktiska invändningar, som statsministern gjorde. Man kan säga att vi inte kan bedöma det konjunkturpolitiska läget i framtiden. Men alla de resonemangen kan mycket väl anstå till 1975 och 1976. Då finns det möjlighet att göra erforderliga korrigeringar, om man anser att det är lämpligt. Och tycker man att fördelningssystemet är tokigt, kan man vidta kompletterande åtgärder i samband med den nya s.k. skattereform som skall komma något senare. Men det skall inte ske nu genom ett löftesbrott. Det är ett hårt ord, men det är att bryta ett löfte att ta bort en rätt som man har givit löntagarna, en utfästelse att de inte skall behöva betala skatt för de sjukförsäkringsavgifter som de har erlagt. Det finns kanske skäl erinra om att skatteutredningens majoritet utgick från att den här avdragsrätten skulle bibehållas. Vad regeringen har gjort i sin proposition nu är att följa herr Hermanssons linje. Det har regeringen naturligtvis rätt att göra, men den får ta kritik för det. Om hur vi skall hålla prisstegringarna nere och skydda inte minst småspararna hade statsministern inte mycket att säga i sitt anförande. Det föreföll som om statsministern var nöjd med vad som har gjorts och ansåg att några ytterligare åtgärder inte behövdes. Men som bekant har även efter Hagauppgörelsen priserna stigit snabbt — snabbare än tidigare — och fortfarande finns behov av effektiva stabiliseringspolitiska åtgärder. Nu lät emellertid regeringen i går meddela att den just i stabiliseringspolitikens intresse skall sterilisera vissa av de vinster som i debatten brukat kallas övervinster. Att det inte är fråga om övervinster vet regeringen, inte minst finansministern. Totalt sett har räntabilitetsnivån i det svenska näringslivet under en följd av år varit alldeles för låg. Det har gått ut över självfinansieringsförmågan, och det har negativt påverkat de investeringar som är helt nödvändiga för vårt välstånd och vår handelsbalans. Att det har skett en återhämtning under 1974 är alltså ur hela nationens synvinkel enbart att hälsa med tillfredsställelse. Men det har gått troll i ord. Det missbrukade och missvisande begreppet ”övervinster” har skapat ett psykologiskt klimat som den s.k. starka regeringen inte haft styrka nog att uthärda. Vår myndige finansminister Gunnar Sträng har själv klart och tydligt erkänt detta i ett tal i Göteborg för bara några veckor sedan. Det är mot den psykologiska bakgrunden man skall bedöma den föreslagna tvångsavsättningen av 15 procent av vinsterna till ett nytt slags investeringsfond. I sak är det naturligtvis riktigt att använda tillgängliga pengar för nya investeringar. Jag tror inte att det föreligger några som helst delade meningar om att de svenska företagen även utan tvingande lagstiftning i eget och landets intresse är inriktade på att använda pengarna för sådana investeringar. Företagen är lika medvetna som alla andra ansvariga om att vi behöver bygga ut vår kapacitet, så att vårt land genom en ökad export kan täcka det valutautflöde som blir en ofrånkomlig följd av höjda oljepriser och av våra växande åtaganden på u-hjälpens område. Regeringens tvångsåtgärd är alltså sakligt helt onödig. Den kommer bara att leda till krångel, till försening av angelägna insatser och till en ytterligare byråkratisering. Den kommer också att skapa vissa likviditetsproblem. Den är ett uttryck för en klåfingrighet som inte har något annat syfte än att tillfredsställa en opinion, som regeringen själv har varit med om att driva fram men som man nu uppenbarligen upplever som besvärande. Och lika onödigt är regeringens förslag att krångla till det för de enskilda skogsägarna. Vi har ju redan ett resultatutjämningsinstrument — skogskontot — som tillkom just för att omfördela skogsintäkter mellan goda och dåliga år. Herr Krönmark kommer att ytterligare konkretisera kritiken just i det hänseendet. Herr talman! Och så våra skatter! Det finns allt skäl att tala om dem. Socialdemokraternas vid det här laget havererade skattepolitik utgör näm ligen roten och upphovet till många av vår ekonomis svårigheter. Hur många år har vi moderater inte sagt detta? Hur många gånger har vi inte sagt det till finansministern?

Har vi inte, herr talman, fått rätt? Har inte alla våra spådomar slagit in? Har inte regeringen genom sin långa kedja av provisorier dokumenterat att skattesystemet är felaktigt? Om vi 1970 hade fått gehör för våra krav, skulle vi inte ha behövt alla dessa provisorier, hela detta lapptäcke av nya hugskott, som bara gjort bilden av det svenska skattesystemet allt brokigare. Tillåt mig, herr talman, att göra en återblick. År 1970 började den s.k. reformpolitiken på skatteområdet. Margi nalskatterna skärptes. Skatten på löneökningar blev hårdare. Vi var då det enda parti som opponerade oss mot detta slag av reformer. Marginalskatterna utgjorde inget problem, förklarade finansminister Gunnar Sträng här i kammaren. Det totala skattetrycket, sade han, var helt avgörande. Men även det totala skattetrycket skärptes, därför att höjda marginalskatter helt enkelt måste leda till ett hårdare totalt skattetryck. Varje procentenhets höjning på inflationsskalan, varje procentenhets höjning av lönerna pressar upp skatterna mer än vad procenten stiger. Både 1970 och 1971 begärde vi därför ett nytt skattesystem och verkliga skattesänkningar. En parlamentarisk skatteutredning borde få i uppdrag att framlägga förslag härom. Regeringen sade nej. Men hösten 1971 blev regeringen nedvoterad. Vi lyckades då få de andra partierna med oss. Riksdagsmajoriteten genomdrev trots finansministerns protester en skatteutredning. Den tillsattes först våren 1972, samtidigt som regeringen presenterade ett eget, sitt första, förslag till skatteprovisorium. Regeringen satte sig samtidigt över riksdagens utredningskrav och gav skatteutredningen så snäva direktiv, att den inte fick förutsättningslöst arbeta fram förslag till ett helt nytt skattesystem. Kort före valet 1973 kom nästa provisorium. Och nu ligger på riksdagens bord det tredje i raden av provisorier. Det fjärde provisoriet skall skatteutredningen lägga fram förslag till före årsskiftet. Vart och ett av dessa provisorier markerar fotsteg i socialdemokraternas skattepolitiska Canossavandring. Vart och ett utgör bekräftelse på hur rätt vi haft i våra förutsägelser. Vart och ett utgör en konsekvens av bristfälligheter inbyggda i det svenska skattesystemet, brister som innebär att skatterna alltid stiger och alltid stiger snabbare än löner och priser. Vi moderater var, som jag nyss sade, från början ensamma i vår kritik. Så småningom har vi fått stöd i allt vidare kretsar. Men först då de stora löntagarorganisationerna började föra fram samma kritik som vi, fann sig regeringen tvingad att lyssna och att handla — med de fyra provisorierna som följd. Men nu tycks, herr finansminister, även LO ha tröttnat på den eviga provisorieproduktionen. I en ledare i det senaste numret av tidskriften Fackföreningsrörelsen konstateras, ”att de årliga skatteomläggningarna på ett allvarligt sätt försenat arbetet i 1972 års skatteutredning”. Utredningen har tvingats ”utföra dagspolitiskt betingade beställningsarbeten åt finansministern. Detta går naturligtvis inte i längden.” Nu vill LO ha en snabb och total skatteomläggning. Och kravet förs fram i en ledare under rubriken ”Råd till finansministern”. Tillåt mig, herr Sträng, att i all blygsamhet också ge råd, även om jag gör det här i riksdagen och inte som LO på en helsida med ram i rött och stora svarta rubriker. De råd jag skulle vilja ge är följande: För det första bör statsmakterna klart uttala, att det totala skattetrycket Onsdagen den 6 november 1974 att omfördela skattebördorna. I sista hand blir det alltid medborgarna som får betala dessa omfördelningar. i vårt land skall sänkas. Skatteutredningen skall ges i uppdrag att framlägga en plan för skattesänkningar, inte — som hittills — bara syssla med Allmänpolitisk För det andra bör den besparingsutredning som riksdagen — trots sodebatt cialdemokraternas motstånd — begärde i våras omedelbart tillsättas. Den skall ges direktiv att framlägga förslag till besparingar och rationaliseringar i den offentliga verksamheten. Den skall bl.a. utreda om olika politiska syften kan förverkligas med andra och billigare metoder än dem som hittills tillämpats. Allt i syfte att nedbringa kostnader och skattebelastning. I direktiven bör anges ett lägsta belopp som mål för de föreslagna besparingsåtgärderna. Och riksrevisionsverkets sakkunskap om hela den offentliga verksamheten bör tas till vara inom utredningen. För det tredje måste de höga marginalskatterna sänkas. De nuvarande skatteskalorna stimulerar inte till nya initiativ och prestationer. De gör det inte lönande att arbeta och det vet finansministern. För det fjärde måste skattesystemet inflationsskyddas. Regeringen bär ytterst ansvaret för att inflationsbekämpande åtgärder vidtages. Misskötsel från regeringens sida får inte löna sig genom högre skatteinkomster för det allmänna. Behöver skatterna höjas skall riksdagen fatta beslut därom. De skall inte vara en automatisk följd av att antiinflationspolitiken misslyckats. För det femte bör regeringen träffa avtal med kommuner och landsting om skattestopp för 1976. Att kommuner och landsting måst höja sina skatter beror på den automatik i kostnadsstegringar som inflationen utlöst och inte minst på de nya uppgifter och kostnader som statsmakterna lagt på kommuner och landsting. Kommunerna måste ges garantier för att staten inte genom sina åtgärder försämrar den kommunala ekonomin. Det är meningslöst att tala om skattesänkningar för enskilda hushåll, om kommuner och landsting tvingas kompensera sig med kommunal skattehöjningar. För det sjätte skall folkpensionen göras skattefri. Det är ett rättvisekrav. För det sjunde skall den faktiska sambeskattningen av två makar som arbetar i samma rörelse avskaffas. Det är också ett rättvisekrav. För det åttonde bör de som under stora ekonomiska uppoffringar själva vill ordna tillsynen för sina barn få rätt att dra av en del av kostnaderna härför i sin deklaration. Herr talman! Listan kunde göras längre. Det helt avgörande är emellertid att reformarbetet på beskattningsområdet inriktas på att minska skattetrycket. Under alla dessa år av ständiga provisorier har skattetrycket bara ökat. Den offentliga sektorn tar i dag in en större andel av bruttonationalprodukten än den gjorde innan den långa raden av provisorier tog sin början. År 1970 var den offentliga sektorns inkomster 47 procent av bruttonationalprodukten. I dag uppgår de till omkring 53 procent. Skattesystemet måste ges en sådan inriktning att det på nytt lönar sig att arbeta. Ett sådant skattesystem ger även med lägre skattesatser sam hället ökade skatteinkomster och därmed också större möjligheter att bedriva en välståndsskapande sysselsättningspolitik. Den högskattepolitik som har bedrivits i vårt land måste så småningom leda till allvarliga och orimliga konsekvenser. Ju längre den bedrivs, desto orimligare och dyrare blir följderna för samhället och för den enskilde medborgaren. Kan det exempelvis — har man väl rätt att fråga sig i dag —- finnas några förnuftiga motiv för att av alla medborgare ta ut så höga skatter, att vad som återstår av deras inkomster inte räcker till att betala nödvändiga livsmedelsoch bostadskostnader? Vi tycker nog alla att vi har alltför höga hyror. Socialdemokraterna har bedrivit en regleringspolitik på bostadsmarknaden, som satt den kostnadspressande konkurrensen ur spel. Men hyresandelen av medborgarnas inkomster är generellt sett inte högre nu än tidigare —- tvärtom. Däremot har hushållen drabbats av att den andel av deras inkomster som kvarstår efter de ständigt stigande skatterna blivit otillräcklig. I stället för att då sänka skatterna tillgriper regeringen omfattande och kostsamma subventioner av vårt boende — subventioner som kräver ännu högre skatter på sikt. Vad händer med livsmedlen? Vi har en mervärdeskatt som drabbar även våra nödvändigaste livsmedel. Men när livsmedlen stiger i pris till följd av ökande löner och kostnader — och på grund av inflationen — då tar man fortfarande ut mervärdeskatt och använder mervärdeskatten för att genom subvention dölja prishöjningarna. Man vill alltså inte visa vad maten egentligen kostar. Man ger bidrag för att dölja kostnaderna. Man låter konsumenterna själva betala sina egna bidrag med sina skatter. Den här rundgången av pengar blir inte mera motiverad för att den fördyrar hela hanteringen och dessutom bidrar till att för människorna dölja hur mycket deras livsföring egentligen kostar. Rundgången måste ju skötas på något sätt. Pengarna måste fördelas och förmedlas. Detta kräver administratörer och en växande byråkrati, regleringar och föreskrifter, krångel, trassel och irritation. Vem tjänar på detta? Ingen. Systemet leder till ett samhälle som blir mer och mer dominerat av kineseri och slöseri. Herr talman! Riksdagen har i dessa dagar att ta itu med ett område som just präglas av att politiken satt de styrandes regleringar och bidrag framför människornas valfrihet. Jag syftar på det bostadspolitiska paket som statsrådet Ingvar Carlsson lade fram för ett par veckor sedan i syfte att äntligen komma till rätta med efterkrigstidens många bostadspolitiska misslyckanden. ”Bättre och billigare bostäder åt alla” — hette det i arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944. Detta mål skulle inte uppnås med samma metoder som inom andra sektorer — genom hård, pressande konkurrens mellan skilda intressen och genom att låta människornas egen efterfrågan och egen bedömning avgöra hur bostäder och bostadsmiljöer skulle utformas. Man sökte i stället ersätta den fria marknadshushållningen med reglering, dirigering och kommunalisering. Man byggde upp stora kom munala bostadsföretag. Man gav dem ensamrätt eller subventioner för att stödja just deras produktion. Genom normer och regler sökte man med myndighetstyckande ersätta konsumenternas egen påverkan. Det ledde till nya orättvisor, sterila ibland omänskliga bostadsmiljöer och just den bostadssegregation som man sade sig vilja avskaffa. Jag behöver inte stå här och måla ut misslyckandena. De är alltför uppenbara. Även de mest partitrogna i själva regeringspartiet har ju talat om ”bostadspolitikens sammanbrott”. Och många har som bekant gjort gällande, att just de bostadspolitiska misslyckandena utgjorde en av de viktiga orsakerna till socialdemokraternas två senaste stora valnederlag Sedan flera år har vi moderater begärt en ny bostadspolitik. Vi har krävt en samlad förutsättningslös utredning som skulle kartlägga vad som har skett, hur man skulle komma till rätta med problemen och hur man skulle dra upp riktlinjer för framtiden. Socialdemokraterna har ständigt sagt nej. De andra partierna har också sagt nej. Man har bl.a. pekat på ett flertal olika utredningar, som haft att syssla med skilda bostadspolitiska problem. Man sade nej ända tills i vintras. Då gav den nye bostadsministern, Ingvar Carlsson, order till de olika utredningarna att på kort tid slutföra sitt arbete så att bostadsdepartementet skulle kunna göra den samlade bedömning som vi moderater tidigare begärt men som regeringen avvisat. Det är det resultatet som nu föreligger. En del i detta paket är bra. Äntligen har man bestämt sig för att göra rent hus med det paritetslånesystem som — ehuru teoretiskt-tekniskt inte alls oävet — i praktiken helt enkelt inte kunde fungera. Och äntligen tycks man vara beredd att slopa krigstidens hyresreglering. Den har överlevt sig själv. Men den gamla bostadspolitikens ingredienser kvarstår i övrigt med dess misstro mot konkurrens, mot valfrihet och mot de enskilda människornas förmåga att genom sin efterfrågan styra prisbildning och bostadsmiljöer. Att en bostadspolitisk reform — med dagens höga skatter, dyra hyror och tusentals tomma lägenheter — inte får leda till ännu dyrare hyror, därom råder, tror jag, allmän enighet. Däremot kan vi aldrig acceptera en fortsatt låsning av marknaden, en permanent väldig och växande bidragsgivning, en ytterligare kommunalisering eller socialisering av bostadsbyggandet. Spåren borde vid det här laget förskräcka. Varför inte dra lärdom av det förflutnas erfarenheter? Propositionen har visserligen en hel del gott att säga om marknära boende. Och småhusägarnas värsta farhågor har inte besannats. Man kan fördenskull verkligen inte påstå, att det nya bostadspaketet syftar till att göra det lättare för människorna att skaffa sig en av dem själva ägd lägenhet eller ett eget småhus. Hemmet är det centrala i vår mänskliga tillvaro. Där får vi vara för oss själva. Och vara oss själva. Bostaden är och skall vara den fasta replipunkt kring vilken människornas och familjens liv kretsar. Där har den enskilde och familjens medlemmar sina rötter. Där formas gemenskapen mellan generationerna. Att äga sitt hem, att själv kunna gestalta detta hem och därmed sin tillvaro utgör något så väsentligt, att det borde vara självklart för myndigheterna att stimulera så mycket som möjligt till bostadsägande. En gång gjorde sig svensk socialdemokrati till tolk för drömmen om ett eget hem. Egnahemsrörelsen var förankrad även inom socialdemokratin. Det gjordes betydande insatser av ekonomisk och annan natur för att hjälpa människorna i deras strävan att i det här hänseendet bli sina egna. Det var länge sedan. Efterkrigstidens bostadspolitik har inte haft det syftet. Dagens bostadspolitik har inte heller mycket att säga om människans behov av att äga de grundstenar på vilka hennes liv i så hög grad byggts upp. Varför är det så? Man tycker sig spåra samma negativa grundsyn här som när det gäller att tillgodose människornas behov av nära och fast kontakt med vår svenska natur, med det svenska landskapet - samma motvilja att stimulera glesbebyggelse och att tillmötesgå människornas önskemål om ett eget hus för fritidsvistelse liksom för fast bosättning. I stället kantas den socialdemokratiska politiken av förbud och restriktioner, av det ena angreppet efter det andra i rätten att äga och förfoga över sin mark. Varför är det så? Är det, frågar jag, de kollektivistiska krafterna i den socialdemokratiska ideologin och rörelsen som gör sig gällande? Misstron mot den enskildes förmåga att själv förvalta sina intressen? Övertygelsen om att den centrala styrningen och regleringen gör samhället bättre och skapar bättre trygghet än vad de många enskilda konsumenterna kan åstadkomma genom ett eget fritt val? Visst kan den fria marknadshushållningen många gånger upplevas som hjärtlös. Och just därför finns det ingen som i dag talar okritiskt för en ohämmad fri marknadshushållning. Dess krafter måste styras och konsekvenserna mildras eller förebyggas. Just därför har vi en blandekonomi som överlämnar åt statsmakterna att hålla de fria krafterna under kontroll, att dra upp ramar för deras verksamhetsfält och att ingripa innan någonting slår fel. Men trots alla de här bristerna finns det hittills inget samhälle som har kunnat åstadkomma ett bättre fördelningssystem än just den fria efterfrågans ekonomi. Ett system där människornas egna värderingar och önskemål ytterst styr efterfrågan och produktion. I varje fall har detta system i praktiken visat sig vara helt överlägset den centrala planhushållningens byråkratiska regleringssamhälle. Ett samhälle där myndigheterna — och myndigheternas representanter — ytterst avgör vad som är bäst för den enskilde, hur hans behov skall tillgodoses och hans problem lösas. Erfarenheterna av de här olika systemen talar sitt eget tydliga språk. Man tycker ju att dagens moderna socialdemokrater borde dra lärdom av dessa erfarenheter och inte fortsätta vandringen mot ett alltmer kollektiviserat lyckorike. Det borde ligga i socialdemokratins eget intresse att göra det. I längden kommer de enskilda människorna inte att finna sig i att området för deras fria handlande alltmer beskärs och beslutanderätt och ansvarstagande överförs på den byråkrati som måste finnas när man har ett kollektivt samhällssystem. Herr talman! Statsministern har i sitt anförande också besvarat herr Heléns interpellation om energibesparande åtgärder och även i övrigt fördjupat sig i de energipolitiska problemen. Jag har redan förut sagt att jag tyckte det var ett bra anförande herr Palme höll, om herr Palme är intresserad av det berömmet. Jag skulle emellertid vilja knyta några ytterligare synpunkter till den här materian. Oljekrisen har, som statsministern framhöll, visat hur nödvändigt det är för oss att minska vårt lands stora beroende av importerad olja. Den har också påvisat att vi måste komma till rätta med det slöseri av tidigare billig energi som förekommer på skilda håll i samhället. Krisen har också pekat på att vi är tvingade att försöka ta fram skilda alternativ för att trygga vår energikonsumtion i framtiden. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar har i det senaste numret av sin tidskrift i siffror dokumenterat vårt stora oljeberoende. Även om Sverige — vilket flertalet av oss hoppas — kan vinna medlemskap i det energiorgan som nu skall anknytas till OECD, kan vi aldrig utesluta risken av att den industrialiserade världen — och därmed också vårt land —- kan komma att drabbas hårt av nya oljebojkotter. De senaste månadernas utveckling i Mellersta Östern är i dag verkligen inte så positiv och optimistisk som vi bara för kort tid sedan hade anledning att hoppas. Att regeringen har beslutat sig för att förlänga det sparprogram på energiområdet som riksdagen fattade beslut om i våras är alltså bara bra. Programmet överensstämmer för övrigt i långa stycken med vad vi i våras begärde i vår stora moderatmotion på det energipolitiska fältet. Åtgärder av det slag programmet redovisar kommer att medföra stora spareffekter och minska vårt lands sårbarhet, och de utgör dessutom ett viktigt led i strävandena att styra in samhällsutvecklingen i energisnålare banor än vad fallet har varit tidigare. Jag upprepar att jag helt kan ansluta mig till vad statsministern har sagt i sitt interpellationssvar och för övrigt också till vad herr Helén har sagt i sin interpellation På två punkter skulle jag emellertid vilja föra fram några synpunkter. I vår motion i våras föreslog vi att statliga lån och bidrag skulle utnyttjas för att göra det möjligt att förse befintliga oljepannor för uppvärmning av industrier och bostadshus med sådana aggregat att eldning med fasta bränslen, kol eller ved, möjliggjordes. Därmed skulle vi höja vår beredskap vid en eventuell ny bojkott eller avspärrning. Om jag inte är fel underrättad — jag skulle bara vara glad om jag vore det — har emellertid ingenting hänt i det här hänseendet under de månader som gått. Fortfarande lär stora värmeanläggningar projekteras och byggas vilka inte kan eldas med annat än flytande bränsle. Jag tycker att regeringen bör ägna dessa problem större uppmärksamhet. Ytterst rör det sig ju om att säkerställa uppvärmningen av en mycket stor del av hela vårt bostadsbestånd om vi skulle drabbas av en avspärrning. Vi pekade i motionen också på värmeisoleringsstandarden i våra nya bostäder, de s.k. K-värdena, och begärde en översyn och åtgärder för att åstadkomma en bättre isolering. Jag utgår ifrån att' oljekrisen har lett till en mer eller mindre automatisk anpassning av bostadsbyggandet till ett energisnålare synsätt. Men en sådan anpassning bör statsmakterna på olika sätt uppmuntra och stödja. Det finns i och för sig, herr talman, all anledning att med stor tillfredsställelse hälsa den allmänna och engagerade energidebatt som har flammat upp i vårt land under de senaste månaderna. Men i vissa hänseenden har debatten tyvärr fått slagsida. Det har växt fram grupper som sett som sitt primära intresse att företräda stenhårt dogmatiska och ibland extrema alternativ. Debatten har kommit att domineras just av dessa grupper, och det har gjort att ett balanserat meningsutbyte har försvårats. Har någon försökt gå in i debatten och tala vanligt, hyfsat språk har vederbörande blivit totalt nedgjord. Och ju mer vildsinta attackerna har varit, desto större genljud har de i regel fått i massmedia. Exempel på hur orimliga överdrifterna blivit kan man hämta i en helt nyligen utkommen bok, ”Brev till Olof Palme”, där man utnämner kraftproducenterna i vårt land till folkmördare. En debatt i sådana termer löser naturligtvis inga problem. Däremot kan den skapa problem. Inte minst vi politiker har ett väldigt stort ansvar för att diskussionen om Sveriges energiförsörjning — väsentlig för vår trygghet och vår sysselsättning, som herr Palme framhöll — inte utvecklas till en steril slagväxling mellan fanatiska kärnkraftsmotståndare och lika övertygade förespråkare för den nya energiformen. Vad som krävs av oss är att vi gemensamt gör allt vad vi kan för att få fram ett sakligt starkt underbyggt underlag för hur vår energiförsörjning kan lösas på sikt och för de fördelar och de risker, inte bara i miljöhänseende utan även i övrigt, som är förenade med de olika energikällorna. Runt om i landet diskuterar i dag, som statsministern påminde om, studiegrupper, partiföreningar och organisationer det omfattande material i energifrågan som hittills framtagits och som kommer att ytterligare kompletteras. De människor som deltar i dessa studiecirklar är mycket djupare engagerade i våra energiförsörjningsproblem än vad den debatt som förs i massmedia låter antyda. Jag tycker att man har rätt att kräva att politikerna skall iaktta återhållsamhet med kategoriska uttalanden i ena eller andra riktningen intill dess att det pågående studiearbetet har avslutats och vi har ett fullständigt underlag för våra ställningstaganden. Det är mot den bakgrunden som vi moderater inte har tagit ståndpunkt till hur vår framtida energiförsörjning skall tillgodoses. Vi avvaktar resultatet av det pågående utrednings-, studieoch remissarbetet.

Herr talman! ”Svältens Bangladesh — en miljon skall dö i november”. I mängden av andra nyheter lyckades den rubriken bara tränga sig fram på en spalts bredd i Dagens Nyheter för två veckor sedan. En sådan nyhet är i sak så fantastisk, så ofattbar, så obegripligt stor att en del kanske bara ägnade den en förströdd blick och sedan gick vidare. Också för dem som läste och begrundade är det svårt att fullt ut fatta vidden av vad som nu händer i den fattiga delen av världen. Man kan göra olika bedömningar om det är 20 eller 25 miljoner människor som i dag svälter i Bangladesh, ett land som inte är större än Götaland men som har tio gånger så stor befolkning som Sverige. Man kan diskutera om det blir 500 000 eller en miljon människor som hinner dö innan höstskörden bärgas. Kvar står den dagliga verkligheten. Uthungrade människor strömmar in till huvudstaden på jakt efter mat för dagen, mat som de inte kunnat komma över i hemtrakten. Regeringen i Bangladesh har satt upp 4 500 kommunala kök, s.k. vällingkök, runt om i landet. Där skulle de hungrande ha fått en närande risbuljong var det meningen, men rislagren är tömda. I bästa fall kan de hungrande få några hårda vetepannkakor. Köken finns där. Och sedan vattnet har sjunkit undan så kan man ta sig fram till dem, men det finns för litet att hjälpa med. Barnen drabbas som alltid hårdast. I undernäringens spår följer difteri, kikhosta och kolera. 200 kg spannmål per person och år är den normala förbrukningen i ett u-land som Bangladesh. Nu saknas där och i Indien sammanlagt mer än 10 miljoner ton spannmål för att man skall klara sig hjälpligt. Det är mat för 50 miljoner människor som behövs. Det är lätt att peka på yttre orsaker till den här hungerkatastrofen: översvämningarna, bristen på spannmål i världen samt de mångdubbla priserna på konstgödsel, livsmedel och olja. Men katastrofen blir så omfattande därför att miljontals människor i ett land som Bangladesh också ”normalt” lever på katastrofens brant. Det ”normala” tillståndet i fattigvärlden är ett tillstånd där minst en halv miljard människor är allvarligt undernärda, får för litet mat och framför allt för litet av viktiga näringsämnen och inte ens kan få ett glas friskt vatten om dagen. Det ”normala” är att ett barn på fyra dör innan det hinner bli fem år. Det ”normala” är att var fjärde u-landsinvånare är arbetslös eller undersysselsatt. Det ”normala” läget i fattigvärlden är att nya jättestäder av slum växer upp i det stora u-landsstädernas utkanter. Människor som inte får arbete eller fö svampar ur jorden växer rucklen av brädlappar, papp och i bästa fall plåtbitar. Det ”normala” tillståndet är för några hundra miljoner människor så eländigt att varje ytterligare försämring innebär just den massdöd som rjning på landsbygden drar in i miljontal till städerna. Som jag började med att tala om. Därför har det senaste årets förändringar i världsekonomin slagit hårt. De u-länder som inte har någon egen olja att sälja, inte de nyrika utan de andra, har inte råd att betala en oljeräkning som på ett enda år stiger med 40 miljarder kronor. De har inte råd att betala 5 miljarder mer för konstgödsel och 30 miljarder kronor mer för import av livsmedel. Att inte ha råd — det är inte här en fråga om, som vi brukar säga, att dra åt svångremmen. Det är att tvingas ge dödsdomen åt miljoner medmänniskor. Ibland målas riskerna för framtida kriser och katastrofer upp för oss som om de katastroferna låg långt in i en avlägsen framtid. Men för några hundra miljoner i den fattiga världen är denna framtid nutid. Katastrofen finns nu. Bristen på mat och vatten, trängseln, sjukdomarna —- allt är dagens verklighet. Det är den som vi i industriländerna måste ta itu med. Vi kan inte vänta med att lösa de mest akuta problemen tills världssamfundet har diskuterat sig fram till lösningar på alla problem. Den mest påträngande uppgiften är naturligtvis att söka undanröja hungerkatastrofer. För den uppgiften är sedan i går världens nationer samlade till världslivsmedelskonferensen i Rom. Livsmedelsreserverna i världen har på tre år halverats om man tar hänsyn till folkökningen. Då har ändå hela den amerikanska jordreserven tagits i anspråk. Nu svarar reserverna mot knappt fyra veckors, närmare bestämt 27 dagars, världskonsumtion. I takt med att lagren krympt har livsmedelshjälpen till u-länderna från Amerika och Europa i praktiken halverats på ett år. Samtidigt har en del u-länder — ja, flera av dem — drabbats av skördekatastrofer som tvingat dem ut på världsmarknaden för att med begränsade pengar söka köpa livsmedel. Där har på två år priset fördubblats på vete och fyrdubblats på ris. Det akuta biståndsbehovet för en grupp på 32 särskilt drabbade u-länder har för 1974 och 1975 uppskattats till ca 20 miljarder kronor. Halva detta behov finns i två länder, i Bangladesh och i Indien. Det nödhjälpsbistånd som hittills utlovats täcker ungefär hälften av behovet. Det borde vara naturligt att Sverige nu tar sin begränsade del av ansvaret och anslår de ytterligare 500 miljoner kronor som krävs för att vi också skall nå enprocentsmålet i vår hjälp detta budgetår. En betydligt större del av årets stora svenska spannmålsöverskott än regeringen tydligen tänker sig bör gå till de hungrande i fattigvärlden. Vi kan inte heller i Sverige en gång för alla stanna upp vid den enda procenten i bistånd. Generalsekreteraren för världslivsmedelskonferensen i Rom har just nu visat hur livsmedelsproduktionen i u-länderna måste öka betydligt snabbare än nu om vi skall kunna undvika att hungerskriserna blir permanenta och ännu väldigare. Det är självklart att här behövs en rad inre reformer i dessa länder. Men det krävs också tillskott av pengar utifrån för ökad produktion av handelsgödsel, för markoch vattenprogram, för stöd till småbrukare, för bättre lagring och för jordbruksforskning. Till sådana program går i dag drygt 6 miljarder kronor av de resurser som kommer från de rika länderna. Beloppet skulle behöva ökas till drygt 20 miljarder kronor per år. En sådan livförsäkring för miljoner medmänniskor i andra delar av världen borde vi från svensk sida med glädje vara med om att skapa och betala samtidigt som vi förutsätter att de nyrika oljestaterna bär sin del. Fyra tiondelar av den halva miljarden allvarligt undernärda människor i världen är barn. För 100 kronor om året kan vi förse ett av dessa barn med ett tillskott på 600 kalorier och 20 gram protein per dag, ett tillskott som man har räknat som nödvändigt. Jag tror att de allra flesta svenskar skulle vara beredda att öka biståndet och under de kommande åren avstå åtminstone ytterligare en liten bit av vår egen standardhöjning för att möjliggöra en särskild insats för världens svältande barn. Borde inte vi i riksdagen när vi beslutar om biståndsanslagen räkna med att svenska folket — trots tidigare motstånd, trots tröghet — håller på att vakna till insikt. Jag skulle vilja föra den frågan vidare till statsministern. Svaret är viktigt, inte minst inför årets ekumeniska u-veck i gång om några dagar. Här räcker det ju inte med de allmänna orden, utan här är det fråga om vad vi själva är beredda att göra. Hungerkatastroferna i fattigvärlden inträffar samtidigt som också de rika länderna skakas av ekonomiska kriser och i deras spår en svår social oro. Vi har i Sverige haft turen att kunna ta bra betalt för vad vi exporterar. Det har kompenserat en del av de 8 miljarder kronor extra vi i år tvingas punga ut med för den olja vi köper och är beroende av. Andra länder har ett betydligt sämre utgångsläge. Det säger åtskilligt om styrkan i den internationella inflationen när Sverige trots snabb inflation i år ligger långt ner i inflationsligan. Jag vill sammanfatta i två punkter: För det första är bristen på mat och de stigande priserna en utmaning till världssamfundet att gå till en gemensam aktion. För det andra måste energiproblemen i stor utsträckning lösas i samverkan med andra länder. Det är naturligt att det i första hand blir tillsammans med de länder från vilka vi får huvuddelen av de raffinerade produkterna och som möter samma krav som vi att ställa om sättet att producera och konsumera energi i det avancerade industrisamhället. Med de förbehåll som Sveriges neutralitetspolitik gör självklara och nödvändiga bör vi därför delta i ett samarbete med de länder som befinner sig i samma situation som vi. Varken vi eller världen är betjänta av en ny huggsexa om oljan, om det blir nya bojkotter eller nedskärningar av produktionen. Sveriges oberoende tryggar vi mycket bättre genom att nu skapa en automatik, en fördelningsnyckel, än genom att i en krissituation tvingas gå ut till länder med större raffinaderikapacitet och be om deras hjälp. Därför delar folkpartiet regeringens bedömning att Sverige bör gå med i energisamarbetet i det s.k. IEP. Vi kan inte exportera ens våra begränsade ekonomiska svårigheter till andra länder. Om många länder på egen hand skulle försöka svälta sig till balans i utrikesaffärerna, skulle följden bli en drastisk nedgång i världshandeln och en massarbetslöshet som spred sig från land till land. Därför måste vi i samverkan hitta vettiga former för att slussa tillbaka de oljemiljarder som nu förs över till de nyrika producentländerna. Och därför får inte ett land som Sverige gå in för den isolationistiska ekonomiska politik som självfallet överallt är felaktig men som är mera begriplig när den tillämpas i länder med större akuta svårigheter än vi har. Sveriges recept får inte bli att skärpa kreditåtstramningarna och den övriga ekonomiska politiken så långt att vi den vägen når balans i utrikeshandeln. Tvärtom bör staten lämna utrymme på den svenska lånemarknaden för framför allt mindre företag att få krediter för investeringar. Jag gläder mig åt att få resonera utförligare med finansministern om detta i kväll. Genom ökad export skapar vi förutsättningar för att också på sikt klara balansen i våra utrikesaffärer. Då tar vi vår del av ansvaret för att förhindra depression och massarbetslöshet i industriländerna, något som skulle drabba också u-länderna hårt genom att vi finge minskade exportmöjligheter och inte kunde ge ett stigande bistånd. Den sociala oro som följt i krisernas spår har, som jag sagt, påmint oss om att demokratin även i industriländerna är en känslig styrelseform. Den verkar inte i kraft av diktat och vapenskrammel. Den bärs upp av fria människors lojalitet. Sviktar den grunden, vacklar hela demokratin. Demokratin måste vinna förtroende genom att öppna större möjligheter för människorna att själva vara med och påverka beslut som berör dem, genom att fördjupa sig själv till en närdemokrati. Jag skall ta upp några mera konkreta synpunkter på den uppgiften liksom på att demokratin måste kunna lösa de problem som människorna möter och skapa social rättvisa. Det stora framtidsproblem som nu engagerar både unga och gamla — det är ganska rörande att se hur 16-åringar och 75-åringar sitter sida vid sida — i studiecirklar och aktionsgrupper, i vardagliga diskussioner, på möten och i massmedia är vår energiförsörjning. Vad man har upptäckt och som är gemensamt, oavsett värderingar, är ju att vi nu på allvar tvingas betala räkningen för den mångdubbelt fördyrade oljan. Vi får betala den räkningen som nation. Vi får betala den som enskilda genom att bensinen och villaoljan kostar mer och hyran stiger. Men börjar vi spara energi nu, sparar vi direkt och påtagligt för den egna plånboken. Det är därför vi måste börja lägga om kursen, både med hänsyn till den enskilde och med hänsyn till det gemensamma. Det är mycket bättre med en framtid utan alltför många nya svavelosande oljekraftverk, som försurar mark och vatten, utan fler skövlade älvar och utan alltför snabba beslut om ytterligare kärnkraftverk. Sparlinjen är den enda miljövänliga linjen. Jag hade inget att erinra mot statsministerns svar på min interpellation angående sådana sparinsatser. Sett ifrån våra utgångspunkter har regeringen gjort vissa framsteg när det gäller energipolitiken, jämfört med det ointresse som vi mötte för drygt ett år sedan. Det kan kanske tyckas otacksamt, om jag ändå måste säga att det finns inslag i statsministerns resonemang som jag inte kan hålla med om. Herr Palme lägger upp Onsdagen den : 5 : : : 6 november 1974 olika slag av besparingsåtgärder skall tas upp i regeringens energipaket till våren. Han talar om att naturligtvis har det förekommit slöseri och saken ungefär så, att sparinsatser är något som kan komplettera andra insatser inom energipolitiken. Han räknar i interpellationssvaret med att Allmänpolitisk att det är slut nu på slit och släng-perioden, men det sägs mera i fördebatt bifarten. Det är en uppläggning som jag inte kan vara med om. Helt avgörande är ju att vi startar i rätt ände. Det skall inte bara vara så, att regeringen i sitt förslag till vårriksdagen om energin vid sidan av allt annat också har med en del energisparåtgärder. Hushållning med energi är vad varje bedömning av den framtida energipolitiken måste starta med. Hur mycket kan vi skära bort av den ökning i energiförbrukningen som man tidigare har räknat med? Vilket program skall vi sätta in för att klara det? Vilken utbyggnad av produktionen blir då nödvändig? Det är i den ordningen som frågorna skall ställas och politiken läggas upp. Därför hoppas jag att regeringen inser att den i botten för ett långsiktigt program måste lägga just besparingsåtgärderna och att det skall vara den viktigaste ingrediensen i laget till riksdagen våren 1975. Förutom alla andra skäl talar ekonomin för det. Centrala driftledningen bekräftade i sin skrivelse till riksbanken i våras att investeringarna i energiproduktion skulle behöva komma upp till ett belopp som i praktiken skulle omfatta över hälften av samtliga investeringar inom egentlig industri redan 1980, om vi inte lägger om kursen. De viktigaste åtgärderna gäller bostäder och industri, och det är ju där man kan göra någonting. Hälften av vår totala energikonsumtion går åt till uppvärmning av bostäder och andra lokaler samt hushållsström. Här har den statliga energiprogramkommittén visat att det med redan känd teknik går att bromsa ökningen, dvs. att vi inte skall göra av med mer energi i slutet av 1980-talet än vi gör i dag, helt enkelt genom att vi slutar att elda för kråkorna. Det skall jämföras med den fördubbling av oljeåtgången som sker om vi fortsätter som hittills. Inom industrin kan man stimulera fram ett bättre utnyttjande av energin. Det är möjligt att ta till vara mottryckskraften, särskilt inom massaindustrin. Den ånga som leds in i en turbin alstrar mer och billigare elektricitet, om man har den rätta kostnadssättningen, än annan kraft. Det går också att använda spillvärme, att återanvända mera och att utnyttja råvaran bättre. De senaste veckorna har jag rest runt till fyra av våra största massafabriker och funnit att vad jag nyss framhöll stämmer väl med vad de överingenjörer säger som planerar investeringarna. De säger så här: Vi skulle redan om två år väsentligt kunna minska på behovet av elkraft från vattenanläggningarna om vi fick fram egna anläggningar just för mottryckskraft. Men vi kan inte vänta oss att vi skall kunna övertala våra egna koncernledningar att högst på listan sätta mottrycksanläggningarna så länge internräntan för dem är oförmånligare än för de anläggningar som behövs när vi köper energi från vattenkraftssidan. Här har staten ett direkt ansvar, för det är staten som genom att på lånemarknaden specialgynna vattenkraftsanläggningarna i förhållande till mottrycksanläggningarna har skapat denna snedvridning av internräntan. Då räcker det inte heller med att i fråga om de nya avsättningarna till särskilda investeringskonton bara säga att man skall sätta energiinvesteringarna högst, utan man måste handla antingen genom att rätta till förhållandena på lånemarknaden eller genom att tillåta direkta investeringsavdrag. Med sådana stimulanser kan man alltså göra användningen av mottryckskraft lika företagsekonomiskt fördelaktig som den redan är samhällsekonomiskt fördelaktig. Jag blir också mer och mer övertygad om att det i själva verket skulle gå att åstadkomma rejäla besparingsinsatser också på kort sikt under förutsättning att vi satsade på mottryckskraft lika målmedvetet som det tidigare har satsats på kraftutbyggnad. Fler och fler utredningar och undersökningar visar att vi redan har stora tekniska möjligheter — men de utnyttjas inte helt. För att det skall ske krävs både morötter och käppar. Nu får vi en viss skjuts på det genom regeringsförslaget om prisökningar på energi. Vi kan i dag se hur man t.ex. inom pappersoch massaindustrin offentliggör investeringsplaner som visar en väsentligt mindre energiåtgång med väsentligt ökad produktion. På Värö hade man pressat ned förbrukningen av olja från 50 000 ton förra vintern till 30 000 ton nu genom att elda med en bark som man tidigare inte hade tillvaratagit. Det intressanta är att de investeringar som krävs för bättre energihushållning i både bostäder och industri kan bli betydande men med all sannolikhet blir väsentligt mindre än vad som krävs med en omfattande utbyggnad av olika slags energikällor. Jag har alltså inte helt kunnat följa med i herr Palmes framställning om att vi skulle stå i ett val mellan å ena sidan en lägre standard med låg energiförbrukning under de närmaste tio åren och å andra sidan hög standard och fortsatt betydande ökning av energikonsumtionen. Jag vill för det första erinra om att hög standard också måste inbegripa en bra miljö, och en sådan får vi genom energihushållning. För det andra är det inte så att en fortsatt och ökad ekonomisk aktivitet förutsätter en fortsatt och ökad energikonsumtion. Den ekonomiska tillväxten kan, som herr Palme själv så många gånger har sagt, bestå av olika saker, bl.a. tjänster av olika slag, och de är i allmänhet inte särskilt energikrävande. Inte heller är det ens så att en ökning av vad man kan åstadkomma i industrin förutsätter en motsvarande ökning av energiåtgången eller ens en oavbruten ökning. Lika väl som vi kan spara på arbetskraft genom rationaliseringar och ändå åstadkomma höjd produktion kan vi spara på den samlade energin. I själva verket är det kanske så att vi även på ganska kort sikt — alltså återigen de 10-12 närmaste åren — kan göra mera betydande besparingsvinster än vad som kan ske senare just därför att vi under de gångna åren har försummat att rationalisera på detta område. Där finns det alltså stora rationaliseringsvinster att hämta just nu. Det energisnåla samhället behöver inte bli ett samhälle där människor får det sämre. Tvärtom borde det bli ett mänskligare samhälle med bättre miljö, mindre tekniskt sårbart och där vi också slipper göra väldiga satsningar på att bygga ut för energiproduktion. Men förutsättningen för detta är att man från regeringens sida slutar att betrakta besparingsinsatser och hushållning som någonting i marginalen, något som kan göra litet nytta här och där men ingenting förändrar i stort och som därför får komma litet i sänder. Sparlinjen skall vara den grundläggande. Den avgör utbyggnadsbehovet, och det är den vi skall följa nu. Vi har alltså chansen att förbättra villkoren för människorna, utjämna sociala och ekonomiska klyftor och göra det möjligt för löntagarna att få sin rättmätiga del av det som arbetas ihop — utan att hamna i någon omöjlig valsituation —- om man i tid sätter in besparingsåtgärder. Det är viktigt att vi lyckas även av det skälet att vi annars skapar stora sociala spänningar, som kan fräta på hela förtroendet för demokratin — i Sverige liksom i andra länder. Visst har vi varit i en lycklig position. Det har varit och är fortfarande ett betydande värde att de stora sociala trygghetsinsatserna kunnat beslutats under bred enighet, och det är en väldig tillgång att arbetsmarknadens organisationer inte bara är kraftfulla utan också i hög grad ansvarsmedvetna. ättning för det ansvaret är att man vet att statsmakterna å sin sida är beredda att söka hålla inflationen tillbaka, skydda bättre mot verkningarna av den inflation vi inte kommer ifrån och se till att inte lönehöjningar omedelbart försvinner i stigande skatter och priser. Det jämförelsevis gynnsamma utgångsläget i Sverige för samtal och ansvarigt gemensamt handlande bör utnyttjas. Det är i det ljuset man skall se Hagaöverenskommelsen. Den löser långt ifrån alla problem. Men den ger — främst genom skatteomläggningen — ett viktigt bidrag till förutsättningarna för en lugn avtalsrörelse. De marginaleffekter som herr Bohman talade så mycket om har vi från folkpartiet försökt väsentligt mildra i praktiken, och det har också skett. Herr Palme kom in på en specialfråga som inte berördes i den del av Hagaöverläggningarna som fördes mellan de politiska partierna. Statsministern framställde det som om det skulle vara ett helt odelat löntagarkrav att avdragsrätten för de sjukförsäkringsavgifter som löntagarna har betalat in för 1974 slopas i 1976 års taxering.

Principen förde statsministern snabbt åt sidan och använde i stället en del ganska stora ord. Jag kom då att tänka på att det kanske inte är så helt klokt att använda alltför stora åthävor en sådan dag som den 6 november. Det kan hända en del i dimman på slagfältet en sådan dag även om man är en tränad ryttare. För att organisationerna skall finna förutsättningar att sluta avtal för en längre period än ett år är det nödvändigt att till i början på 1975 göra klart skatteläget även för 1976, och skatteutredningen har nu fått sådana direktiv. Det har också visat sig nödvändigt — det har vi fått belägg för i en proposition i går — att, för att stilla oron inför avtalsrörelsen, göra något åt de rent konjukturbetingade vinsterna. Det som skall ske är självfallet inte att just dessa pengar skall dras in till staten. Pengarna bör få arbeta vidare i företagen, användas för nya jobb, öka vår exportförmåga. Vi behöver så väl den ökning av investeringarna som det borde finnas förutsättningar för. Det är därför bra att regeringen är helt klar på denna punkt. I den mån en del av vinsterna i de större företagen låses skall det vara för investeringar i det egna företaget. Något annat är ingen betjänt av, allra minst de anställda. Vad man måste undvika är att det blir krångel och onödig detaljstyrning när pengarna-sedan skall tas i bruk. Redan med de arrangemang som nu råder kan ett företag tvingas till tre helt olika prövningar för att få loss de pengar som behövs för nya maskiner och industribyggen: en del medel finns avsatta i den s.k. arbetsmiljöfonden, en del i den vanliga investeringsfonden och ytterligare en del kan man behöva låna sig till. Nu kommer en fjärde investeringskälla som förutsätter prövning — även en myndighetsprövning — för att den skall få användas. Lägger man till det kraven på byggnadstillstånd och igångsättningstillstånd och även rent av det förslag om etableringskontroll som företrädare för centern och socialdemokraterna enats om i en utredning, är man uppe i ett sjufalt krångel. Vi bör nu försöka förenkla det hela så långt som möjligt när regeringsförslaget skall behandlas av riksdagen. Det gäller särskilt i den del som handlar om de avsättningar enskilda skogsägare skall göra. Många räknar med ett tvåårigt löneavtal, för åren 1975 och 1976, och jag hoppas att de optimistiska bedömningarna skall hålla. När det sedan är dags för nästa avtalsrörelse 1977 måste provisoriernas tid vara förbi. Då bör det finnas ett mer bestående skattesystem. Då är det hög tid för ett inflationsskydd i skattesystemet. Då bör vi också ha den andel för de anställda i företagens kapitaltillväxt som skulle göra sin bästa verkan just i lägen med starkt splittrad vinstutveckling. Får de anställda —- också inom andra avsnitt av ekonomin — del i de stora framgångsrika företagens kapitaltillväxt samtidigt som kapitalet kan jobba vidare och göra nytta i de företagen, skulle den solidariska lönepolitiken fungera betydligt smidigare än i dag. Till dess bör vi också ha gjort mer för att skydda spararna mot penningvärdets fall. Det finns inget orättvisare såvitt jag kan se än inflationens systematiska utplundring av småspararna. Ett återställande av sparavdragets ursprungliga värde vid tidpunkten för dess införande 1961 rättar till den allra värsta orättvisan — att människor nu med ett litet sparkapital tvingas betala skatt på en ränta som långt ifrån täcker inflationen. En sådan åtgärd är garanterad genom Hagaöverenskommelsen Nu måste vi gå vidare och finna nya former för sparskydd, t.ex. någon form av värdesäkra sparkonton. Herr talman! När riksdagen höll sin allmänpolitiska debatt i januari var vi flera som kom in på en och samma tankegång: vi måste minska avståndet mellan väljare och valda, skapa medbestämmande för de många där i dag några få styr. I januari var debatten mycket het om skyddet för frioch rättigheterna i den nya grundlagen. Samtidigt fanns litet på avstånd den nya meteoren, fenomenet Glistrup — då ännu utan åtal. Även om meteoren skulle störta, har den varit ett varningsmärke för vad som kan hända när stora medborgargrupper tappar förtroendet för de demokratiska organen. De till en del nya tongångarna i riksdagen i januari var ett uttryck för en växande gemensam insikt om att vi måste starta en vandring från distansdemokrati till närdemokrati Sedan januari har det inte hänt så mycket på det här området. Vi har fått remissen i energifrågan till hela svenska folket, och det är alldeles utmärkt. Den har mött ett väldigt gensvar. Men nu måste vi gå vidare och rakt genom vårt samhälle skapa enklare och naturligare kanaler för människorna att tala om vad som brister och att få ta större eget ansvar Även riksdagen har mö för närdemokratin. Vi hörde senast ganska svepande anslutningar till jjlighet att genom en rad konkreta beslut öppna närdemokratitanken från de andra partierna i en debatt här i riksdagen för två veckor sedan om den kommunala demokratin. Men om sådana ord inte leder till en snabb och direkt handling, tror jag att det bara föds ny misstro Därför har vi från folkpartiet lagt fram ett närdemokratiskt program i tio punkter. Det är inte avsett att vara sensationellt utan är inriktat på sådant som vi skulle kunna enas om och genomföra ganska snabbt Innehållet är väl känt. I fråga om kommundelsråden och andra reformer för kommunal närdemokrati tyckte jag mig också kunna notera en mer positiv syn från socialdemokraternas företrädare i debatten häromveckan. Jag hoppas att kommunministern i eftermiddag kommer att bekräfta det intrycket. I fråga om boendedemokratin och borätten — att låta de boende boendemiljön — har riksdagen sin chans nu när regeringens bostadspaket jälva ta över en större del av förvaltningen och besluten om skall behandlas. Jag skall därför nu bara ta fram två frågor som jag särskilt vill rikta statsministerns uppmärksamhet på. Statsministern vet att vi önskar en lagändring som öppnar riksdagens utskott för allmänheten genom pressens, radions och televisionens medverkan. Vi tror att det på ett helt annat sätt skulle ge folket en riktig bild av vad som händer i riksdagen. Som ett litet praktiskt försök i väntan på en sådan lagändring, kan inte statsministern som ordförande i det statliga energirådet se till, att rådets möte i slutet av november — där både förespråkare för och kritiker av kärnkraften finns med — blir offentligt, blir tillgängligt för allmän heten? Det finns många utmärkta, kunniga utfrågare där — jag tänker inte bara på folkpartiets Kerstin Anér. Från regeringen finns förutom statsministern herrar Rune Johansson, Svante Lundkvist och Kjell-Olof Feldt, från centerpartiet Birgitta Hambraeus, från moderata samlingspartiet Lars Tobisson. Där finns ordförandena i de politiska ungdomsförbunden och en rad andra kunniga ledamöter, som alla skulle kunna se till, att de främsta experterna på kärnkraft verkligen under en dags koncentrerat möte ger värdefull information för hela folket om olycksrisker, om strålskydd, om hanteringen av avfall. Det vore bra om statsministern ville säga, att han är beredd att öppna dörrarna så att tidningar, radio och TV kan förmedla det mötet till hela svenska folket. Den andra frågan gäller arbetsdemokratin, där vår grundläggande syn är att arbetsglädjen inte får vara ett privilegium för ett fåtal och där vi vill ha fram experiment i bred skala med nya arbetsformer och medbestämmande, men där självfallet inga slutliga resultat kan nås förrän lagstiftningen är ändrad. Vi menar att en aktiebolagslag som inte känns vid att de anställda är en del av företaget med rätt att vara med och bestämma, den bör nyskrivas med sikte på att ge de anställda en med kapitalägarna likvärdig ställning. I går lämnade statsrådet Lidbom ett regeringsförslag till ny aktiebolagslag på remiss till lagrådet, och det förslaget präglas inte av den grundsynen. Statsrådet konstaterar i sitt anförande: ”Om utredningsförslaget nu genomförs i sina huvuddrag blir det sålunda i sak fråga om en begränsad reform som i mycket har teknisk karaktär.” Vidare säger han: ”Tiden är ännu inte inne för att företa den mer genomgripande översyn av aktiebolagslagen och annan associationsrättslig lagstiftning som, enligt vad jag redan nu antytt, så småningom måste till. Det föreliggande utredningsförslaget ger inte heller något som helst underlag för en sådan översyn.” Då är min fråga till statsministern, och det är den sista: När får vi den grundliga omarbetning av aktiebolagslagen som byggs på en helt annan grundsyn på de anställdas roll? Kan inte regeringen tillsätta en utredning om den saken samtidigt som den lägger fram sitt förslag om ny aktiebolagslag för riksdagen här i höst? Positiva svar på de här båda punkterna skulle vara ett större steg framåt för närdemokratin än aldrig så flotta allmänna formuleringar om människors rätt till delaktighet i beslut som berör dem.